Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret på interpellationen. Det är lätt att instämma i många av de synpunkter som statsrådet lämnar i det här svaret, bl.a. på grund av att industriministerns synpunkter är allmänt hållna, t.ex. att företagen har ett ansvar vid sysselsättningsminskningar och att det är bra att man i samband med neddragningar förbättrar utvecklingsmöjligheterna. Det stora problemet är emellertid att basindustrierna underlåter att satsa på förädling och nya produkter, med något undantag, vilket jag har nämnt i min interpellation. Under den gångna tioårsperioden har tusentals arbetstillfällen försvunnit från basindustrierna vid strukturomvandlingar utan att ansvariga företagsledningar har satsat speciellt mycket på nya aktiviteter. Ett undantag är emellertid Plannja. Dess bättre har regeringen försökt motverka dessa negativa effekter genom satsningar på nya verksamheter såsom data och rymd. Det är vi naturligtvis väldigt tacksamma för. Men i takt med att dessa nya aktiviteter ger några hundratals jobb tappar basindustrierna tusentals. Det beror till stor del på att företagsledningarna i basindustrierna inte är intresserade av att ta några nya grepp, skapa nya produkter och få nya marknader. Det uttalande som LKAB:s koncernchef nyligen gjorde i en norsk tidning om att företaget kan tvingas lägga ner om 5-10 år är symboliskt för många personer i chefsställning i basindustrierna i ländet, dvs. att man har oförmåga att se möjligheterna att starta andra verksamheter vid sidan av de traditionella. Det är tragiskt, i synnerhet när det gäller LKAB som ju har goda ekonomiska förutsättningar. Här måste naturligtvis ägarintressena driva på utvecklingen. Om gruvoch stålorterna skall överleva måste många nya verksamheter till. Jag hade faktiskt hoppats att industriministern i svaret på ett kraftfullare sätt skulle ha markerat ägarintressenas vilja att driva på utvecklingen. Men det är inte för sent. Hur ser statsrådet på denna möjlighet? Låt mig när det gäller den del av interpellationssvaret som avser Plannja ansluta mig till industriministerns synpunkter, att företagens expansion inte skall behöva begränsas på grund av kapitalbrist. Tyvärr finns det alltför få dotterföretag som har utvecklats ur basföretaget på det positiva sätt som Plannja gjort. Plannja tillhör de positiva undantagen.

Herr talman! Även jag vill tacka industriministern för det svar han lämnat på Sten-Ove Sundströms interpellation. Tyvärr är svaret ganska allmänt. Industriministern ger uttryck för en allmänt positiv hållning till insatser i Norrbottens län men preciserar inte sina tankegångar i riktning mot någon aktionsplan för en förädling vid de statliga företagen i länet. Det har gång på gång framförts olika konstruktiva förslag till utvecklingsinsatser i dessa företag, också här i riksdagen. Jag utgår från att industriministern kommer ihåg förslagen, men jag skall ändå upprepa en del av dem: Gruvorna i malmfälten ger ju inte bara järnmalm. Apatit och sällsynta jordartsmetaller ingår också i malminnehållet. Gruvfacken och vpk har länge drivit frågan om uppbyggnad av handelsgödselproduktion i Norrbotten, baserad på apatiten och andra råvaror som finns i länet. SSAB-Luleåverken betyder väldigt mycket för vårt län. Vpk har i de motioner som vi väckt i anledning av propositionen om SSAB presenterat några förslag hur vi vill utveckla denna anläggning. Debatten om den propositionen kommer ju att föras här i kammaren i morgon. Vi får då anledning att utveckla synsätten när det gäller SSAB i Luleå. Statens industriverk har presenterat flera rapporter om möjligheter och förutsättningar för vidareförädling vid sågverken. Det har också vid flera såganläggningar i Norrbotten påbörjats satsningar mot en mera kundanpassad produktion av snickeritorkade ämnen och komponenter för träbearbetande industrier. Brännbergssågen i Boden, som ägs av domänverket, har kommit i gång mycket bra med denna inriktning på sin verksamhet. ASSI har också en komponentfabrik inom Kalix kommun. Trots denna lovande utveckling är det ostridigt att ASSI i förhållande till sin totala sågvolym hittills satsat alltför litet på vidareförädling. Det kan bero på koncernledningen eller ägaren. Formellt styr ju styrelsen företaget. Reellt kan ägaren naturligtvis ta olika initiativ. Det intressanta när det gäller Statsföretag och dess vidareförädling blir ju följande: Vilka initiativ har industriministern tagit, och hur är nuläget? Mot den bakgrunden vill jag ställa följande frågor till industriministern: Har industriministern tillsatt någon utredare eller utredningsgrupp för att utvärdera den utveckling som nu sker inom Mefos i Norrbotten beträffande framställning av processgas? Om så är fallet, bedömer industriministern att de framstegen kan leda fram till en produktion av ammoniak vid SSAB Luleåverken? Har industriministern för avsikt att ta något initiativ för att förmå ASSI att mer målinriktat och i större omfattning gå över till högförädling av huvudparten av sågproduktionen i Norrbotten? Har industriministern tagit något initiativ för att LKAB skall inleda en verksamhet för att ta till vara de sällsynta jordartsmetallerna ur järnmalmerna från malmfälten? Förs några diskussioner med LKAB:s styrelse om en ökning av pelletsframställningen?

Herr talman! Jag skulle vilja uppehålla mig något vid de satsningar på Norrbotten som den socialdemokratiska regeringen har gjort. När vi diskuterar Norrbotten är det mycket väsentligt att inte fastna vid basindustrierna, hur viktiga de än är. Det har varit en målmedveten linje i den socialdemokratiska regionalpolitiken och industripolitiken i Norrbotten att bredda näringslivsstrukturen. Det egentligen viktigaste och bästa som har hänt Norrbotten under senare år är att det har gjorts försök och insatser och även nåtts framgångar just på detta område. Om man inte har den utgångspunkten menar jag att man kommer fel när man diskuterar Norrbotten. Stora insatser har gjorts för att stärka konkurrenskraften i länets näringsliv. Vid sidan av de särskilda satsningar som har gjorts sedan 1982 har vi inriktat stödet på nya näringar. Vi har mycket kraftfullt ökat de regionalpolitiska utvecklingsinsatserna från i runt tal 50 milj.kr. till över 70 milj.kr. per år för Norrbottens egen verksamhet. Sedan 1982 och fram till februari i år har lokaliseringsstöd lämnats till drygt 190 företag i Norrbotten med över 500 milj.kr. i bidrag och över 120 milj.kr. i lån. Denna verksamhet har lett till 1700 nya jobb i Norrbotten. Vi brukar alltid numera jämföra insatserna i de olika regionerna med den berömda bilfabriken i Uddevalla. Det får industriministern höra ständigt från alla regioner i landet, inkl. Norrbotten. Men det har faktiskt blivit 1 700 nya jobb i Norrbotten sedan vi tillträdde 1982, och det är mer än vad den berömda bilfabriken i Uddevalla skall ge 1988. Dessutom har vi lämnat sysselsättningsstöd på nästan 100 milj.kr. till företag i länet som har ökat sin personal — också det med i runda tal 1 700 personer. Jag är medveten om att dessa siffror delvis överlappar varandra, men de visar ändå tydligt att det regionalpolitiska stödet haft god effekt i Norrbotten. Vidare är Norrbotten som enda län i landet prioriterat genom att vi har en nedsättning av socialavgifterna där. Det innebär att företagen i Norrbotten får flera hundra miljoner kronor per år i minskade kostnader. Just detta har stärkt konkurrenskraften hos företagen och gett bättre förutsättningar för en ökad produktion och sysselsättning inom det norrbottniska näringslivet. Man har stärkts avsevärt till följd av dessa insatser. Jag skulle kunna nämna åtskilliga punkter på den negativa sidan, t.ex. nettoutflyttningen och den höga arbetslösheten, som ändå är lägre nu än den exempelvis var för ett par tre år sedan. Andelen personer i beredskapsarbeten och arbetsmarknadsutbildning har minskat mellan åren 1984 och 1986. Problemen är dock stora i Norrbotten, och omstruktureringarna är inte slut. Sten-Ove Sundström, liksom Paul Lestander, uppehöll sig enbart vid de statliga företagen. Jag är på det klara med att dessa företag har en mycket stor betydelse i Norrbotten. Ingen som bor i Norrbotten och inte heller de som arbetar med industrioch regionalpolitik kan tänka sig Norrbotten utan de statliga företagen. Men när vi diskuterar industriprojekt och regionalpolitiska projekt får vi inte bortse från att verksamheten måste vara lönsam. Annars har den ingen chans att möta framtiden. Endast med lönsamma etableringar kan man åstadkomma trygghet och fortsatt arbete för de anställda. Bara om man gör insatser som så att säga har framtiden för sig kan man tala om framgångsrika insatser. I vårt land har vi för många exempel på regionalpolitiska insatser som så att säga varade en sommar och inte mycket mer. Det är farlig politik för landsdelarna och för människorna, om man fortsätter på den vägen. Därför måste också varje vidareförädlingsprojekt prövas med hänsyn till lönsamhetskalkyler. Annars kan man inte få en stabil grund för näringslivet. Denna erfarenhet har jag inte bara från Sverige, utan även, och inte minst, från mina resor förra hösten i olika delar av Europa, även i Östeuropa. Också planekonomierna i Östeuropa inser nu mer och mer att man måste ha lönsamma projekt för att det skall bli stabilitet i näringslivsstrukturen. I både Sten-Ove Sundströms och Paul Lestanders inlägg saknade jag några ord om att även det privata näringslivet har ett ansvar. När jag diskuterar med borgerliga politiker smyger de alltid undan att även det privata näringslivet har ett ansvar. Bara staten ställs till ansvar för utvecklingen i Norrbotten. Jag menar att det privata näringslivet inte har visat framfötterna i Norrbotten. Det privata näringslivet har inte tagit något ansvar. Jag hoppas att både Sten-Ove Sundström och Paul Lestander kan vara överens med mig om att det privata näringslivet, utifrån våra värderingar, på något sätt borde kunna upptäcka att det har ett ansvar för vår nordligaste region.
Herr talman! Man kan ju bara instämma i vad industriministern sade om de nya satsningarna under senare år. Det gäller förbättringen av transportstödet liksom många andra viktiga beslut som fattats — bl.a. i det här huset — för att stärka konkurrenskraften i Norrbottens näringsliv. Nedsättningen av socialavgifter exempelvis har betytt oerhört mycket för utvecklingen i vårt nordligaste län. Sedan är det ju, som industriministern sade, alldeles riktigt att arbetslösheten är lägre nu än tidigare, men vi skall komma ihåg att arbetslösheten ändå är den i särklass högsta i landet. Man kan alltid fundera över varför vi norrbottningar talar så litet om det privata näringslivets ansvar för utvecklingen i Norrbotten. Detta beror helt enkelt på vår erfarenhet. Vi vet att storföretagen i landet, t.ex. Volvo, inte har något intresse av att etablera sig i länet, trots alla försök att få dem att etablera sig på olika sätt. Vi vet att de stora företagen i det här landet har svikit Norrbotten när det gäller etablering och utveckling. Detta är också en av anledningarna till att det finns så pass mycket statlig företagsamhet i länet. Vi är naturligtvis intresserade av att få de privata storföretagen att känna ett ansvar även för utvecklingen i Norrbotten. Tyvärr har det hittills inte funnits något intresse, vilket är en av anledningarna till att vi koncentrerar våra krav på den typ av företag som vi vet har utvecklingsmöjligheter och som redan är etablerade där uppe. För mig är det självklart att projekten måste vara lönsamma. Detta är naturligtvis en förutsättning för en utveckling av näringslivet, för ny produktion och nya verksamheter. När det gäller ett företag som LKAB har det inte skett speciellt mycket under alla de år som företaget har funnits till. Detsamma gäller SSAB och ASSI. Man har strukturerat i olika omgångar, personalen har blivit mindre och mindre inom företagen, men företagen har inte fått till stånd någon vidareutveckling och vidareförädling av produkter. Det finns många exempel på detta. Man tycker att det borde finnas ett ansvar inom företagen för att leva vidare i någon form samt börja arbeta sig bort från traditionella tunga verksamheter och försöka förädla på ett helt annat sätt. Jag tror fortfarande att ägarna till de statliga företagen måste ta ett stort ansvar och driva på den utvecklingen. LKAB saknar inte pengar, men saknar en företagsledning som är intresserad av att börja ge sig ut på den långa och mödosamma vägen att försöka få fram flera projekt och större produktion. Det är ett ansvar som detta företag har i malmfälten.

Herr talman! Det är klart att all kapitalistisk produktions drivkraft är vinsten. Jag pratar inte nu utifrån termer om ansvar. Industriministern, jag och Sten-Ove Sundström vet alla att för att ett stort börsnoterat företag skall etablera nya verksamheter i Norrbotten krävs det att företaget har en mycket god vinstbild framför sig. Det finns företag —t.ex. Saab-Scania —som har produktionsenheter i Luleå som har gått bra under åren. Cellulosakoncernen har fabriker i Piteå. Det finns olika börsnoterade företag som har verksamheter i Norrbotten. Men bilden i stort är den jag skissade till att börja med. Jag tycker inte att vi skall prata bort de statliga företagens utveckling. När det gäller de sågverksindustrier jag tog upp är det så att statens industriverk i flera rapporter har pekat på möjligheten att utveckla verksamheten för att skapa flera jobb — att det finns marknad för hela produktionen, och det hela skulle kunna göras lönsamt. Jag vet att Thage Peterson under sin tid i opposition ofta tog upp dessa rapporter och häcklade borgarna för deras oförmåga att ta itu med denna verksamhet. Nu menar jag inte med detta att industriministern saknar förmåga. Däremot har det väl inte blivit av att ta de nödvändiga initiativen. Hoppet är judet sista som överger en. Man går ideligen och tänker att droppen urholkar stenen, så till sist förstår Thage Peterson att han måste ta lämpliga initiativ. Det var en mycket skicklig manöver att vända frågan till vad som har hänt inom de privata företagen. Vi är överens om bedömningen att det har blivit vissa positiva resultat, men vi är inte överens om bedömningen att detta får dölja att det behövs kraftfulla och riktade insatser mot de statliga företagen samt att man skall utveckla vidareförädlingen. Jag ställde ett antal mycket konkreta frågor i mitt första inlägg. Det vore trevligt om industriministern ville kommentera någon av frågeställningarna.

Herr talman! Ja, vi är i grunden överens om att basindustrierna i ökad grad måste övergå till vidareförädlade produkter. Det råder inga delade meningar om att detta är helt nödvändigt — framtiden ligger där. Men det måste vara en övergång till produkter och projekt som har framtiden för sig när det gäller lönsamheten, och det tror jag inte att någon styrelse i de statliga basindustrierna har försummat att gå igenom i de olika förslag som har utarbetats. Jag har inte detaljstuderat förslag efter förslag, men jag känner väl till att styrelserna har studerat olika produkter, och nästan genomgående har produkterna fallit just på lönsamheten. Jag menar att det i längden är en dålig industripolitik och en dålig regionalpolitik att satsa på lokaliseringsprojekt och produkter som inte är lönsamma, utan där man kanske efter något eller ett par år får göra neddragningar eller nedläggningar. I dessa dagar diskuteras ju SSAB-ledningens riktlinjer för en strukturplan. Den är i mycket hög grad också en investeringsplan. Från SSAB-ledningen föreligger ett förslag om att investera för 1 miljard kronor, och det är ingen liten investering i basindustrin. 400 av dessa miljoner faller på Luleå, men merparten, en halv miljard, just på Domnarvet i Dalarna, och där är det fråga om en vidareförädlingssatsning. Detta sker just för att anpassa basindustrierna till områden där vi kan tillverka produkter som vi med framgång kan sälja världen över. Det måste vara en utgångspunkt för de stora statliga basindustrierna, men också för de privata och kooperativa basindustrierna, att satsa på produkter som går att avyttra på marknaden. Vi kan ju inte gärna tillverka produkter som vi lagerför hur länge som helst eller tillverka saker och ting som det inte finns några kunder till. Detta samband kan vi aldrig fjärma oss ifrån. Det jag vill ha sagt med detta är att jag delar er uppfattning att de statliga basindustrierna måste anstränga sig till ökad vidareförädling, liksom jag utgår från att också den basindustri som ligger i privata eller kooperativa händer har samma marschväg, nämligen att övergå från vanlig standardproduktion till en finare vidareförädlingsproduktion. När det gäller skogsindustrin, i synnerhet på pappersoch massasidan, har vi en mycket hög investeringstakt i vårt land. Vi har också nått väldigt goda resultat, som har gjort oss konkurrenskraftiga på det området. Vissa inslag i LKAB har också visat att vi har varit framgångsrika — jag tänker på pellets —i satsningen på kvalitetsprodukter, eftersom vi har kunnat få marknader. Det är alltså litet orättvist att säga att de statliga basindustrierna i Norrbotten inte skulle ha gjort några satsningar på vidareförädling. Jag har här nämnt ett par exempel, som visar att de statliga basindustrierna har gjort sådana satsningar. Sedan vet jag inte riktigt vad Paul Lestander menar med att industriministern inte har tagit några initiativ när det gäller Norrbotten. Jag måste med kraft tillbakavisa detta och hänvisa till de program för Norrbotten som jag personligen har lett utarbetandet av. Jag undrar var Norrbotten hade stått i dag om den borgerliga politiken hade fått fortsätta. Jag reste ganska mycket i Norrbotten åren 1980 och 1981 och fann i by efter by och i kommun efter kommun dysterhet och brist på framtidstro. Så utarbetade vi på grundval av arbetarrörelsens plan Norrbottenpropositionen, som ledde till en satsning på Norrbotten med 4 miljarder kronor och en breddning av näringslivet. Då måste man nästan vara litet illasinnad — och det vill jag inte beskylla Paul Lestander för att i grund och botten vara — då man säger att industriministern inte har tagit några initiativ beträffande Norrbotten. Paul Lestander, jag har inte haft många regeringssammanträden under min tid som industriminister där vi inte har haft något ärende just om Norrbotten, i fråga om företagsstöd eller insatser för att utveckla Norrbotten. Nog måste väl Paul Lestander ändå se skillnaden mellan den situation som råder uppe i Norrbotten i dag och den som rådde före 1982? Jag var nyss i Norrbotten och träffade representanter för samtliga Norrbottenkommuner och även för handelskammaren, och jag upplevde att det finns mycken optimism och framtidstro i det länet — äntligen. Men jag hävdar — jag upprepar det alltså återigen — att det privata näringslivet och det privata kapitalet inte har tagit något ansvar för Norrbotten. Det har inte varit möjligt, trots stora ansträngningar, att få det privata näringslivet att etablera sig i Norrbotten. Jag förstår om de borgerliga ledamöterna från Norrbotten är tysta när det gäller att kritisera det privata kapitalet. Men jag är litet förvånad över att just Paul Lestander är lika tyst.

Herr talman! I grunden är vi överens om vikten av att de statliga basföretagen i större utsträckning vidareförädlar sina produkter. Självfallet måste det ske på företagsekonomiska villkor. I botten måste ju finnas en lönsamhet. Annars kommer, naturligtvis, nya verksamheter inte att överleva på sikt. Förädling är emellertid ett ganska vitt begrepp. Det är klart att de satsningar som görs på t.ex. svenskt stål — jag tänker då på SSAB — måste vara sådana att man klarar konkurrensen när det gäller stålämnen i Luleå även i fortsättningen. Men om man ser litet grand tillbaka på de senaste tio årens strukturering, kan man notera att SSAB:s Luleåenhet, som tidigare varit ett stålföretag med ganska hög förädlingsgrad och som haft produkter på byggområdet, fartygsområdet och andra områden, nu inte har samma förädlingsgrad. Snart tillverkar man enbart stålämnen. Detta är alltså väldigt allvarligt. Det finns dock ett undantag i detta sammanhang, och det är Plannja, som jag tidigare har angett. Plannja skiljer sig litet grand från mängden. Företaget visar nämligen att det är möjligt för statliga företag att via dotterbolag eller på annat sätt skapa en vidareförädling, som markant skiljer sig från den traditionella produktionen. Det här borde ha varit möjligt även för LKAB, som ju har rätt mycket pengar men som inte investerar dem på ett sådant sätt att man kan se framtiden an. I stället talar ansvariga chefer om att man på lång sikt kan behöva lägga ned företaget, och det är allvarligt. Jag tycker att industriministern i framtiden borde bevaka detta område på ett alldeles speciellt sätt, eftersom beroendet av de statliga företagen i Norrbotten är så väldigt markant. Låt mig avslutningsvis bara säga att jag i detta sammanhang skiljer mig väldeliga från Paul Lestander. Jag tänker då på det sätt på vilket han redovisade möjligheterna till en vidareförädling i malmfälten. Paul Lestander har ju här framfört kravet på produktion av handelsgödsel i malmfälten, och det kravet har han även framfört vid åtskilliga tillfällen tidigare. Men nu är det ju bara så, att det finns andra i hans parti som menar att just förbrukningen av handelsgödsel skall begränsas. Det gäller alltså att så att säga stå på fast mark i detta sammanhang. Här skiljer jag mig, som sagt, från Paul Lestander. Jag menar att det skall finnas en lönsamhet i botten och att det också skall finnas förutsättningar för den produktion som krävs.

Herr talman! Det är möjligt att avståndet till industriministern är alltför stort för att det jag har sagt skall nå fram. Det är ju några meter mellan våra bänkar. Jag måste därför idka litet högläsning. Så här sade jag i mitt huvudanförande: ”Brännbergssågen i Boden, som ägs av domänverket, har kommit i gång mycket bra med denna inriktning på sin verksamhet. ASSI har också en komponentfabrik inom Kalix kommun. Trots denna lovande utveckling är det ostridigt att ASSI i förhållande till sin totala sågvolym hittills satsat alltför litet på vidareförädling. Det kan bero på koncernledningen eller på ägaren. Formellt styr ju styrelsen företaget. Reellt kan ägaren naturligtvis ta olika initiativ. Det intressanta när det gäller Statsföretag och dess vidareförädling blir då följande: Vilka iniatiativ har industriministern tagit och hur är nuläget?” Det här måste väl ändå förstås på det sättet att jag inte sade att industriministern ingenting har gjort för Norrbotten — så uttryckte jag mig faktiskt inte. Sten-Ove Sundström gjorde ett inpass om handelsgödseltillverkning i Norrbotten, men den frågan har aldrig någonsin drivits från utgångspunkten att det bara gällde användning i Sverige. Däremot har frågan om behovet av en sådan tillverkning i Norrbotten drivits. Det råder inte något motsatsförhållande därvidlag. Det sades att vpk inte kritiserar de privata företagen. Det är ju vi som i riksdagen står för förslagen om nationaliseringar. Det är vi som pratar om att bryta storfinansens makt, om att utveckla de statliga företagen efter människornas behov. Är inte det en kritik av det privata kapitalet? Våra förslag ligger i regel på den nivån att de innebär krav på ökad folkmakt, ökad styrning och ökad produktion i stället för spekulation. I det ligger en kritik av privatkapitalet. Eftersom vi är överens om att kapitalism innebär att drivkraften i all produktion är vinsten, borde vi också veta att kritiken i sig kan vara berättigad och nödvändig, men det viktiga är att lägga fram förslag som innebär förändringar.

Herr talman! Jag hade inte tänkt gå upp i denna debatt, men när industriministern ville skylla den hopplöshet som under en följd av år fanns i Norrbotten på de borgerliga regeringarna, tyckte jag att det gick för långt. Jag vill gå tillbaka till frågan om det privata näringslivet. Utvecklingen i Norrbotten har av tradition onekligen varit sådan att de statliga företag som det gått bra för aldrig har investerat i Norrbotten i proportion till vinsten. Det finns alltså en helt annan tradition i Norrbotten än i landet i övrigt, och då är det inte så konstigt att folk har litat till de statliga verksamheterna och att de privata företagen inte har tagit för sig. Talet om att det skulle vara de borgerliga regeringarna som bär ansvaret för att vi i Norrbotten miste vår tilltro till en utveckling i länet är en oriktig historieskrivning. Det var nämligen under den socialdemokratiska tiden som den mest intensiva flyttlasspolitiken drevs, då familjer splittrades och då norrbottningarna tappade litet av geisten. Till detta vill jag lägga att i stort sett samtliga kommuner i Norrbotten alltid haft en socialdemokratisk majoritet. Socialdemokraterna hade under en följd av år möjligheter att påverka den utveckling som alla kunde se framför sig och som så småningom skulle gå mot en negativ trend. Men socialdemokraterna gjorde inte särskilt mycket under den tiden. De satsade på Stålverk 80, som visade sig vara en total felsatsning, som de borgerliga regeringarna var tvungna att ta över. Det var faktiskt de borgerliga partierna som hade visionära tankar för Norrbotten, även om de inte var tillräckliga. Det var en borgerlig regering som först kom med förslaget om sänkta sociala avgifter. Dessutom kom Norrbottenpaketet, då norrbottningarna själva tillfrågades vad man egentligen skulle satsa på för att bistå Norrbotten. Det gällde 1 miljard kronor, som var mycket då. Dessutom kom Norrbottendelegationen, som på olika sätt har följts upp. Det var också en ny tanke, och norrbottningarna själva fick vara med för att söka nya arbetsområden. När man ser på Norrbottendelegationen och utvecklingen i Tornedalen finner man att det var ett trendbrott då människor i Norrbotten började inse att de själva måste jobba och hitta egna möjligheter att utveckla Norrbotten med utgångspunkt i dess förutsättningar. Dessutom var det under den borgerliga regeringen som högskolan fick ett stort lyft. Det var inte den borgerliga regeringen som genomförde den, men man kan väl tillstå att högskolan i Norrbotten har varit en enorm tillgång för Norrbotten de senaste åren. Den borgerliga regeringen höjde emellertid basanslagen för forskning och utveckling på ett helt markant sätt, medan de socialdemokratiska höjningarna, vid de tillfällen de har gett extra resurser, ofta har gått till så att man har gett några miljoner extra samtidigt som man har sänkt basanslagen. Det har gjort att det i slutänden inte har blivit den ökning av högskolans forskningspengar som man egentligen hade önskat sig. Om man slutligen ser på de senaste regionalpolitiska trenderna, som framgår av budgetpropositionen i år, finner man att det visserligen förekommer satsningar på Norrbotten. Men mycket av de pengarna är centralstyrda, medan vi i folkpartiet vill decentralisera motsvarande pengar för att människorna i regionen själva skall få bestämma vad pengarna skall användas till.

Herr talman! Det var enbart trevligt att Britta Bjelle gick upp i debatten, möjligen var det något djärvt. Under den tid vi hade en borgerlig regering i landet hade Norrbotten det sämre på istort sett alla områden. Man kan hämta uppgifter i statistisk årsbok eller i riksdagstrycket för att se hur situationen var i Norrbotten. Arbetslösheten var högre och antalet sysselsatta lägre. Nyföretagandet var sämre. Basindustrierna befann sig i kris och framtidstron var som bortblåst i Norrbotten. Jag reste långa perioder under åren 1979, 1980 och 1981 runt i Norrbotten, så jag vet vad jag talar om. Jag tror inte att norrbottningarna Prot. 1986/87:103 känner igen sig i Britta Bjelles historiebeskrivning. 7 april 1987 Detta var utgångspunkten när den nya regeringen tillträdde. Det vi måste / z ; å Om konsumentprisåstadkomma var att återge norrbottningarna framtidstron. Vi måste visa att index ockrea lörd det gick att göra insatser, inte bara basindustriinsatser utan insatser också på ö högteknologins område, t.ex. data, elektronik, rymd och mycket mera, så att norrbottningarna så småningom såg resultatet. Programmet på fyra miljarder, lokaliseringsstödet som gett 1 700 nya jobb, rymdsatsningarna, småföretagssatsningarna, inte kom de från de borgerliga regeringarna. Sänkta socialavgifter för att stärka småföretagen och företagandet i Norrbotten har varit linjen i den socialdemokratiska regionalpolitiken och industripolitiken för Norrbotten, dvs. att satsa även på sådant som har framtiden för sig, liksom att visa det övriga Sverige att man i Norrbotten kan göra mer än stålämnen, skogsprodukter och järnmalmsprodukter. Man kan i Norrbotten lika bra som i södra Sverige åstadkomma högteknologiska produkter och starta nya verksamheter i framtidsbranscher. Genom att på detta sätt ”lyfta” landskapet menar jag att vi har kommit en bit på väg. Jag underskattar inte Norrbottens problem, men jag tycker att vi, när vi beskriver problemen, ocskå skall ta fram dessa insatser. Jag vet inte vad det ligger för visionärt i den borgerliga politiken. Jag skulle vara mycket försiktig om jag vore i Britta Bjelles kläder att tala om visioner när jag beskriver den borgerliga Norrbottenpolitiken. Däremot noterade jag igen att jag ännu en gång i riksdagen i en debatt om Norrbotten har mött en borgerlig riksdagsledamot, som inte nämner det privata näringslivet och att det privata kapitalet har en ansvar för Norrbotten. Herr talman! Jag är glad över Paul Lestanders förtydligande. Jag noterade att även han nu menar att jag och regeringen har tagit initiativ för att utveckla Norrbotten.

Herr talman! Lars-Ove Hagberg har frågat mig dels om regeringen är beredd att ta initiativ till ett mer rättvisande konsumentprisindex som kan avläsa prisutvecklingen för olika gruppers konsumtionssammansättning, dels vilka slutsatser regeringen drar av sin inflationsteori efter 1986 års utveckling där inflationsmålen överskreds trots mycket låga löneökningar. Konsumentprisindex avser att mäta prisutvecklingen på hela den privata konsumtionen. Från tid till annan framförs önskemål om att utesluta vissa varor och tjänster eller att konstruera index, som bygger på en särskild 4” sammansättning av den privata konsumtionen. Om alla sådana önskemål tillgodosågs skulle vi snart ha en uppsjö av olika prisindex. Det skulle skapa stor förvirring om inflationens utveckling. Konsumentprisindex gör inte anspråk på att mäta prisutvecklingen för alla olika grupper av konsumenter utan för en genomsnittlig konsument. Med tanke på det stora antal index som skulle kunna konstrueras och den oklarhet dessa skulle medföra är det olämpligt att börja införa olika kategoriprisindex. Regeringens åsikt är därför att det endast skall finnas ett officiellt mått på konsumentprisutvecklingen. Också med hänsyn till den betydelse som konsumentprisindex har i olika sammanhang är det väsentligt att det är entydigt vilket mått som skall användas. Prisoch löneutvecklingen är ett centralt problem i den svenska ekonomin. Det är av yttersta vikt för den svenska ekonomin och för möjligheterna att uppnå full sysselsättning att prisoch löneutvecklingen i Sverige hålls på samma eller t.o.m. på en lägre nivå än i våra viktigaste konkurrentländer på världsmarknaden. Mot denna bakgrund är det bekymmersamt att vi tvingas konstatera att löneökningarna under år 1986 varit högre än i våra konkurrentländer. Timlönerna i Sverige steg enligt nationalräkenskaperna med i genomsnitt 8,5 0 1986, medan de i OECD-området ökade med ca 4 90. Den högre svenska lönekostnadsutvecklingen bidrog till att prisökningarna i Sverige fortfarande ligger på en högre nivå än den som råder i våra viktigaste konkurrentländer och till att inflationen inte blev lägre än det pristak som sattes i avtalsförhandlingarna. Jag vill i sammanhanget påpeka att år 1986 har varit det för löntagarna bästa året på mycket lång tid när det gäller reallönernas utveckling. En industriarbetare har under år 1986 fått en genomsnittlig timlöneökning på 7,5 Jo och därmed — även med hänsyn till hyreshöjningar och prisökningar på livsmedel — en betydande reallöneökning.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret på mina frågor i interpellationen. Svaren är entydiga — på den första frågan är svaret nej, och när det gäller den andra drar man inga slutsatser. Regeringen framtvingade ju löneökningstaket på 5 96 i avtalsrörelsen 1986 och avtalsparterna satte ett prisökningstak på 3,2 26. Inflationen spräckte detta tak, om än knappt. Det visade sig att inflationen vad gäller livsmedel var dubbelt så hög. Men den slutliga siffran för inflationen låg för nära gränsen och det blev inga omförhandlingar om lönerna. Detta beslutades efter det att överläggningar ägt rum både parterna emellan och i kontakter med regeringen. Ett prisstopp infördes också. Konsumentprisindex mäter konsumtionens genomsnittliga sammansättning, och då kommer de lågavlönade — om t.ex. livsmedel och boendekostnader ökar mycket — att bli missgynnade. Så har varit fallet under 1986, och detta är bakgrunden till mina frågor. För att ett konsumentprisindex skall vara rättvist och spegla t.ex. de lågavlönades läge måste det skapas på ett sätt som ger klarhet och en entydig bild av utvecklingen för dessa grupper och kanske också för andra grupper. Menii finansdepartementet tycker man kanske inte att det är så betydelsefullt — Prot. 1986/87:103 hur dessa mätningar slår. Om man befinner sig på nationalräkenskapernas 7 april 1987 höjder, blir den enskilda människans eller den lågavlönades förhållanden inte särskilt utslagsgivande. Det är de grupper, vilkas konsumtion mest består av livsmedel, som missgynnas av den diskussion och de slutsatser som läggs till grund för ett konsumentprisindex. Alla människor är som sagt inte Medelsvensson — knappt någon är det — men KPI har stor betydelse och spelar en stor roll i avtalsförhandlingarna, och då är det uppenbart att de lågavlönade missgynnas, Av det skälet borde det ha blivit omförhandlingar. Det är helt klart.Jag kan av svaret bara konstatera att regeringen inte vill gå in och belysa dessa frågor. Jag har inte begärt att alla tänkbara förändringar av konsumentprisindex skall vidtas. Jag kan tänka mig att man på ett år försöker åstadkomma två effekter, nämligen dels för de lägre avlönade, dels för de högre avlönade. Detta kan ske mycket enkelt, så att det står klart i den allmänna debatten. Men nu styrs ju avtalsrörelserna i hög grad av regeringen, både på den privata och på den offentliga sektorn. Finansministerns senaste uttalande bekräftar detta faktum. Den drivkraft som den tredje vägens politik har är ju en effektiv kapitalism. Därför skall vinsterna till för kapitalet betydelsefulla grupper gynnas. Utifrån detta intresse har regeringen under lång tid anammat SAF:s helt felaktiga inflationsteori, att det är löneökningarna som är drivkraften för inflationen. Av det skälet satte man också under de senaste avtalsförhandlingarna taket för inflationen till 5 96. Som vpk ser det är det dags för regeringen att ompröva denna inflationsteori och kasta blickarna åt ett helt annat håll, nämligen på vinstoch spekulationsekonomin och på dess verkliga effekter, i stället för att ägna sig åt att i ett allmänt moraliserande tonläge anklaga företagen och uppmana dem att ta sitt ansvar. Vi vet att dessa grupper inte tar något annat ansvar än för aktieägarnas intressen och för den egna plånboken. Jag förstår att statsrådet Johansson och regeringen är bekymrade över löneökningarnas storlek. Det vore naturligtvis klädsamt om regeringen var lika bekymrad över de lågavlönade arbetarnas ogynnsamma löneutveckling. Löneökningarna blev visserligen 8,5 76 i genomsnitt, men detta skall avräknas 1987. Vad händer då? Man har med regeringens hjälp och med regeringen som pådrivare i avtalen fått in en straffavräkning, som kan komma att slå väldigt hårt under kommande år. Men man hävdar fortfarande att det är lönekostnadsutvecklingen som är drivkraften för inflationen. Men hur är det egentligen? Är det inte så, statsrådet Johansson, att priserna under 80-talet har ökat mer än vad som betingas av kostnadsutvecklingen? Detta har resulterat i en jättelik vinstutveckling. I dag kan vi läsa om börsens glädjeyra. Vi kan konstatera att det bl.a. är finansministerns markeringar i avtalsrörelsen och de friska pengarna från allemansfonderna som resulterat i en uppgång på 2 96 och tio miljarder i nya spekulationsvärden. Borde inte denna karusell och detta system vara en bättre utgångspunkt för regeringen att angripa prisutvecklingen? Nog ställs det väl i denna karusell orimliga krav när det gäller prisökningar. Till sist bara några ord om industriarbetarnas genomsnittliga timlöneökning på 7,5 20 för 1986. Denna ökning skall jämföras med den genomsnittliga 49 inflationen för 1986 som var 4,2 Zo. Om man dessutom tar hänsyn till skatteeffekterna, blir det ungefär 5,5 å 6 26 som för industriarbetarnas del skall jämföras med siffran 4,2 76.

Herr talman! Om Lars-Ove Hagberg har uppfattningen att lönekostnaderna inte spelar någon roll för prisstegringarna och inflationsförloppet, tror jag att han är alldeles ensam om den uppfattningen. Ingen facklig företrädare hävdar någonting sådant, och det har inte heller skett i de rapporter som kommit från den rörelsen och där man försökt att analysera vilka olika komponenter som medverkat till förändringar i kostnadsbilden. Den ekonomiska politik vi för syftar till, Lars-Ove Hagberg, att så snabbt som möjligt ta oss tillbaka till en situation där vi både har balans i den svenska ekonomin och utrymme för reallöneförbättringar. 1980-talets tidigare år innebar för vanliga arbetare och tjänstemän en kraftig reallöneförsämring, därför att det gick dåligt för Sverige, och då gick det också dåligt för de svenska arbetarna och tjänstemännen. Vi kan nu se att vi har fått reallöneförbättringar de senaste åren, och vi har haft en betydande reallöneförbättring under 1986. Det är en följd av den ekonomiska politik vi har fört och att vi har lyckats så pass bra med den. Det finns mycket man kan säga om det som Lars-Ove Hagberg tog upp. Helt plötsligt är t.ex. bensinpriset, som sjönk under 1986, inte alls intressant för vanliga arbetare och tjänstemän. Det tror jag att det är. Det är särskilt intressant för dem som har långa pendelavstånd och reser till sitt arbete. Den skatteeffekt som uppkommer genom att vi höjde schablonavdraget för 1986 har en mycket gynnsam inverkan, framför allt för de lågavlönade.

Herr talman! Jag har inte sagt att lönekostnaderna inte spelar någon som helst roll, statsrådet Johansson. Jag anklagar regeringen för att utse lönerna till drivkraft. Det är vad vi talar om. Det är klart att kostnader alltid spelar en roll, men det är inte klart vilken roll de skall spela. Från vpk hävdar vi att regeringen i stort sett struntar i spekulationsekonomin och de vinster som görs på marknaden. I den tredje vägens politik, som statsrådet talar om, vilken skall skapa balans och utrymme för reallöneförbättringar, bryr man sig egentligen inte om detta. Den politiken skall ju gynna vinstutvecklingen. Den skall hålla kapitalet på gott humör. Man skall sänka marginalskatterna för att hålla dessa människor på gott humör och gynna kapitalet. Det framgår ganska tydligt att en rejäl fördelningspolitik efter traditionellt arbetarrörelsemönster inte alls går ihop med den tredje vägens politik. Där råder en total avsaknad av fördelning. Regeringen kan väl erkänna att man inte har gjort några nämnvärda ingrepp mot spekulationsekonomin. Det finns också ett samband mellan regeringens sätt att utse löneökningarna till den stora boven och t.ex. börsens jubel. På börsen har man i sin tur förväntningar på företagen. Man = Prot. 1986/87:103 har så höga förväntningar att de priser som skall sättas på produkterna och på — 7 april 1987 tjänster i företagen tenderar att stiga, till förfång för alla de lågavlönade. Visst är det intressant med bensinpriserna. Just därför tycker jag att det skulle vara bra med ett hederligt konsumentprisindex, åtminstone en gång per år, som kunde visa det egentliga utslaget. Regeringen driver nu på ett hårdhänt sätt en statlig inkomstpolitik och bestämmer därmed också nästan löneökningarnas storlek utifrån denna inflationsteori. Då borde ju konsumentprisindex kunna vara en vägledning i diskussionen för fackföreningsfolk och även för andra människor och hjälpa dem att se hur deras verklighet ser ut. Om man sett den verkligheten tror jag knappast att man i år hade kunnat låta bli att göra något åt de många lågavlönade som uppenbarligen drabbades 1986.
Herr talman! Det är riktigt att det inte hade varit möjligt att få i gång investeringarna i den svenska industrin om man inte fått bättre överskott och högre vinster. Det tror jag alla som har satt sig in i frågan erkänner. Det är också fackföreningsrörelsens uppfattning att det var nödvändigt. Vi har behövt en ökad kapitalbildning, och vi har därför måst hålla tillbaka konsumtionen. Men det intressanta, Lars-Ove Hagberg, är att detta också lett till en god sysselsättning och att vi nu kommit i gång med en reallöneförbättring som vi hoppas kan bli bestående under det kommande året. Vi har inte utsett lönerna till någon bov. Men det är viktigt att man inser relationerna mellan olika kostnadskomponenter. Nästan dagligen jagar vi företag som vi tycker har passat på att höja sina priser mer än vad kostnaderna har ökat. Dessa företag använder ett utrymme på marknaden till att driva upp prisnivån. Detta kan i sin tur ge upphov till krav på löneökningar som sedan driver på prisutvecklingen. Det gäller att stoppa denna prisoch lönespiral som riskerar att uppkomma i varje läge. Det är en alldeles felaktig beskrivning, Lars-Ove Hagberg, att vi på något sätt skulle ha accepterat den s.k. spekulationsekonomin. Visst finns det spekulanter i ett samhälle som vårt, liksom i alla andra samhällen. Vi har emellertid vidtagit en rad fördelningspolitiska åtgärder för att bördorna skall bäras lika, annars skulle det här över huvud taget inte ha varit möjligt. Låt mig säga till Lars-Ove Hagberg att, var en och en som sysslar med denna typ av bedömningar är medveten om att konsumentprisindex inte speglar förändringen av standard för varje familjegrupp, och att det slår olika på olika typer av konsumentgrupper. Det framgår omedelbart när man går igenom dessa komponenter. Det är dock inte detsamma, Lars-Ove Hagberg, som att vi skulle konstruera olika typer av index. Det kan Lars-Ove Hagberg roa sig med om han vill. Indexet slår olika för olika grupper beroende på hur konsumtionen är sammansatt.
Herr talman! Jag är inte stelbent och jag vill inte hålla fast vid något system som är otympligt. Frågeställningen handlar om att konsumentprisindex på något sätt skall spegla denna olikhet. Det kan inte vara helt omöjligt att göra det. Detta har betydelse därför att regeringen har satt löneökningarna och inflationsbekämpningen i centrum för sin politik. Därmed får de fackliga organisationerna och arbetsmarknadens parter använda KPI som en viktig avstämningsfaktor. Det är på sin plats att regeringen skulle göra denna komplettering eller ta initiativ till att göra detta på lämpligt sätt. Jag hoppas att statsrådet Johansson skulle ha både kompetens och förmåga att göra det. När man debatterar med statsrådet Johansson får man raka svar och det blir inga politiska krusiduller. Han säger att här har vi satsat på vinsterna, och det skall vara så. Det är litet skillnad gentemot de socialdemokratiska politikerna på basnivå som försöker komma undan. Vi kan då komma till nästa fråga. Hur skall den tredje vägens politik komma ur detta ekorrhjul? Jag vill fortfarande hävda att reallöneförbättringen inte är särskilt stor, trots 7,5 26 till industriarbetarna år 1986. Dessutom har den kostat industriarbetarna enormt mycket i ökad effektivitet och prestanda av egen kraft, något som de skulle kunna ha mycket större utbyte av. Dessutom skall det avräknas 1987. Frågeställningen kring det ekorrhjul som man skulle kunna diskutera ganska länge är hur stora vinsterna egentligen skall vara för att man på något sätt skall kunna börja ta igen alla dessa förlorade år. Det är tydligen inte stopp på vinstutvecklingen i detta företag. Jag anser, statsrådet Johansson, att regeringen har utsett lönerna till boven i sammanhanget därför att det slår mot de lönearbetande — deras liv, försörjningsförmåga och deras sätt att inte minst klassmässigt inta sin plats i samhället och kunna slåss för andra förhållanden. Man pressar tillbaka utvecklingen här. Fördelningen mellan kapital och arbete har genomgående den effekten att den ena parten i klasskampen stärks i förhållande till den andra. När dessutom, som i detta fall, regeringen hjälper till kommer gruppen arbetare i vid mening i en sämre ställning i samhället. Jag anser därför att det är helt felaktigt att angripa lönerna i stället för vinsterna i detta sammanhang. Vi har naturligtvis olika uppfattningar härvidlag, men jag tycker ändå att det är ett steg framåt att diskutera hur ekorrhjulet verkar. Det kan kanske t.o.m. leda till att regeringen vänder om och börjar ägna litet större uppmärksamhet åt vinstoch spekulationsutvecklingen i samhället.

Herr talman! Vi har, Lars-Ove Hagberg, befunnit oss i ett ekorrhjul av stigande priser och stigande löner. Det bästa beviset för att det inte är särskilt meningsfullt med stora lönestegringar som inte baseras på en reell förbättring av ekonomin och en förbättring av produktiviteten i ekonomin är den utveckling som vi hade mellan åren 1979 och 1983. Vi fick stora reallöneförsvagningar, som gick ut över de svenska arbetarna och tjänstemännen. Det är det ekorrhjulet som vi är på väg att ta oss ur. Jag tycker att man borde dra lärdom av detta. Alla fackliga organisationer har gjort den erfarenheten, Lars-Ove Hagberg, att det inte är stora nominella löneökningar som ger någon förbättring av standarden. Det är i stället genom en parallell minskning av lönekostnadsstegringarna och inflationen som man får ett realt utrymme som står sig. Det är på det sättet som vi kan ta tillbaka de förlorade åren. Eftersom begränsad tid står till förfogande under en interpellationsdebatt, skulle jag vilja rekommendera Lars-Ove Hagberg att läsa den rapport om lönebildningen i 90-talets samhällsekonomi som en grupp av ekonomer från parterna på arbetsmarknaden lagt fram. Där finns många avsnitt av intresse, också sådana som jag tror borde vara intressanta för Lars-Ove Hagberg.

Herr talman! Britta Bjelle har frågat mig om regeringen avser att genomföra den omfördelning av tjänster som föreslås i rikspolisstyrelsens utredning. Göte Jonsson har frågat mig om regeringen avser att förelägga riksdagen förslag beträffande omfördelningen av polismanstjänster. Jag besvarar interpellationerna i ett sammanhang. Jag har tidigare här i kammaren vid ett flertal tillfällen redovisat bakgrunden till det arbete som nu har slutförts av rikspolisstyrelsen rörande en översyn av polismansfördelningen. Rikspolisstyrelsens förslag bereds för närvarande inom justitiedepartementet. Självfallet fäster vi stor vikt vid de synpunkter som förts fram från de myndigheter som berörs av förslaget. Det är emellertid ännu för tidigt för mig att redovisa någon inställning till styrelsens förslag. Av samma skäl kan jag inte i dag besvara frågan om formerna för ett beslut i frågan.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Jag har full förståelse för att en del av landets polisdistrikt, speciellt vissa polisdistrikt i storstäderna och deras omgivningar, har knappa personella resurser i förhållande till behovet. Däremot är jag tveksam till om man enbart på statistik kan göra så stora omfördelningar som utredningen föreslår. Statistik är både bra och nödvändigt som planeringsunderlag, men måste alltid kompletteras med en titt på verkligheten. Som jag redan nämnt i min interpellation är Norrbotten ett udda län ur många synpunkter, och polisens arbetsuppgifter i Norrbotten är på många sätt sådana att det är svårt att i siffror visa på arbetsbördan. I utredningen uppges att s.k. mjukdata tagits med i beräkningen. Emellertid finns inte någon klar redovisning för varje län av vad som beaktas, och därför är det oklart i vilken utsträckning så verkligen skett. I Norrbottens län har vissa av de s.k. mjukdatafaktorer som nämnts en alldeles särskild tyngd. Ett par sådana faktorer som jag särskilt vill peka på är tillgången till extra polisassistenter och aspiranter, geografisk struktur samt totalförsvarsaspekten. De extra polisassisterna och polisaspiranterna ingår inte i utredningen. I Norrbotten är antalet extra polisassistenter och polisaspiranter för närvarande 47, fördelat på länets samtliga polisdistrikt. Efter hand söker och får dessa polismän en tablåtjänst. Eftersom Norrbotten inte bedöms tilldelas någon av de 150 polisaspiranter som anställs årligen, kommer inom några år denna personalresurs att helt ha försvunnit. Härigenom kommer länets polismyndigheter att få vidkännas ytterligare personalminskningar utöver de i utredningen föreslagna 54 polismanstjänsterna. Vidare säger man i utredningen att förekomsten av lokalvaktområden och stationeringar i vissa fall utgör en splittring av en myndighets resurser. Det antagandet är säkert riktigt, men just i Norrbotten är det tveksamt om man kan föra den diskussionen. Norrbottens geografiska struktur gör att lokalvaktområden och stationeringar utanför centralvaktområden måste finnas. Avståndet mellan centralvaktområden och lokalvaktområden är, med ett par undantag, mellan 7 och 18 mil. För att man skall kunna ge befolkningen i dessa stora områden ett minimum av polisiär service kan inte polisstationerna lämnas obemannade. Den kontakt som etableras mellan de utstationerade polismännen och människorna i området är också en tillgång, inte minst med tanke på polisens roll i totalförsvaret. Norrbotten är ett viktigt uppmarschoch mobiliseringsområde, och polisen har en viktig del i försvar och gränsövervakning. Detta går inte heller att redovisa i statistik. I tio år har polisorganisationen utretts på ett intensivt sätt. Detta har lett till den s.k. polisreformen. Den 1 november 1985 genomfördes sista steget i denna reform, och den beslutade uppläggningen håller man nu på att genomföra på lokal nivå. När de slutgiltiga förutsättningarna gavs hösten 1985, uttalade justitieministern att det nu skulle vara slututrett för polisväsendet och att förutsättningarna då var givna för det fortsatta arbetet. Den nu hastigt beslutade och på kort tid genomförda nya utredningen kommer således innan anpassningen till polisreformen har hunnit ske. Dessutom kan ifrågasättas om den snabbutredning som gjorts är tillräckligt gedigen för att kunna ligga till grund för omfördelning av tjänster. Som jag tidigare nämnde ifrågasätts inte att vissa polisdistrikt i landet har en svår situation. Det finns då anledning att peka på utvecklingen när det gäller antagningen till polisaspiranter. Antalet polisaspiranter har minskat från 800 budgetåret 1979/80 till 150 innevarande budgetår. Detta har inte inneburit någon förändring vad gäller antalet tjänster, men det har medfört att tillgången på personal därutöver kraftigt har minskat. Rent faktiskt innebär det också att antalet poliser på gator och torg blir mindre, eftersom polisen under utbildningen har en del av denna upplagd som praktiska moment, vari bl.a. ingår patrullering. Vi i folkpartiet anser att en del problem skulle lösas genom större antagning av aspiranter, och vi har föreslagit en ökning av antalet aspiranter till 460 från budgetåret 1987/88. Detta är ett avsevärt bättre förslag än att i Prot. 1986/87:103 dag lösa en del problem genom att försämra förhållandena för något så när — 7 april 1987 väl fungerande distrikt.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Men jag är inte särskilt nöjd. Det var den 22 maj i fjol, tror jag, som regeringen gav rikspolisstyrelsen i uppdrag att undersöka möjligheterna till denna omfördelning. Jag tycker att det är viktigt att slå fast att initiativet kommer från justitiedepartementet. Här kan man nämligen få den uppfattningen att det är rikspolisstyrelsen som helt plötsligt har dragit i gång den här karusellen. Men det är alltså inte så, utan det är från justitiedepartementet som initiativet kommer — en begäran till rikspolisstyrelsen att 348 tjänster skall flyttas om. Rikspolisstyrelsen säger nu ifrån i sitt yttrande.

Styrelsens uppfattning styrks av länsstyrelsernas remissvar.” Jag tycker att detta är ganska klara verba. Jag vill understryka att vi från moderat sida också har krävt att antalet polismän i utbildning måste öka till den nivå som rikspolisstyrelsen har begärt för att man skall kunna komma till rätta med dessa problem. Det är helt orimligt, som jag ser det, att fortsätta diskutera dessa frågor och att inte få besked från justitiedepartementet hur man tänker hantera frågan som sådan. Jag vill som exempel nämna Eksjö i Jönköpings län som förlorar 8 polismän — det är ett komplicerat polisdistrikt. Borås förlorar 22 polismän på grund av denna omfördelning. Det är alldeles uppenbart att rikspolisstyrelsen har rätt i sina antaganden, nämligen att detta skulle uppfattas som mycket allvarligt av människorna på de orter som drabbas av en försämrad bevakning. Jag tycker att det nu är dags för justitieministern att tala om hur han ser på situationen totalt sett i landet, eftersom denna fråga berör hela landet. Anser statsrådet att de distrikt från vilka man skall ta bort polismän har för låg brottslighet, att denna brottslighet är acceptabel och att uppklaringsprocenten är acceptabel? Justitieministern måste ju ha denna uppfattning om förslaget blir verklighet. Det innebär i sin tur att statsmakterna i princip accepterar en så hög brottsnivå och en så låg uppklaringsprocent som man har i dessa distrikt. Detta är ju en viktig fråga rent principiellt som gäller synen på rättssäkerhet, på brott och straff och på uppklaringsprocenten totalt sett. Min första fråga är: Anser justitieministern att man kan utgå från att det råder ett normalförhållande i dessa distrikt? 55 Min andra fråga är: Håller man redan indirekt på att genomföra detta förslag? Jag har i dag fått reda på att man i Jönköpings län hade räknat med att för nästa år få två tjänster via rekryteringskåren — en tjänst förlagd till Eksjö och en tjänst förlagd till Värnamo. Men nu har man fått besked om att dessa tjänster i stället hamnar på andra platser i landet. Då finns det anledning att fråga: Tänker man indirekt genomföra denna omfördelning, och skall man ta denna utredning som utgångspunkt för fördelning av tjänster inom ramen för de knappa resurser som nuvarande utbildning ger? Detta är också viktigt att få besked om. Till sist: Jag tycker att denna fråga berör hela landet. Då är det också angeläget att Sveriges riksdag får debattera den. Och på den punkten borde väl justitieministern ändå kunna ge ett besked. Om ni i departementet anser att den begärda utredningen skall ligga till grund för en omfördelning, är det då inte rimligt att riksdagen får ta ställning till denna omfördelning, just utifrån vad Britta Bjelle sade? Vi har för inte länge sedan fattat beslut om hur polisorganisationen skall se ut i landet. Då har vi också haft en bemanningsplan som grund för detta beslut utan att vi har lagt fast bemanningsplanen i riksdagen. Men kommer vi att få ta ställning till denna viktiga fråga?
Herr talman! Jag vill bara erinra om att fördelningen av polismanstjänster i landet mellan distrikten ligger fast enligt en mall som har sitt ursprung i den kommunala polisorganisation som förstatligades 1965. Även tillskottet av polistjänster sedan dess — vi har fått rätt många polistjänster sedan 1965, en ökning med över 40 90 — har födelats efter denna mall. Det vore, herr talman, orimligt, för att inte säga oansvarigt, att underlåta att pröva om denna fördelningsmall svarar mot dagens förhållanden och behov. Det har dock hänt ett och annat på dessa drygt 20 år. En undersökning har gjorts av rikspolisstyrelsen. I departementet bedöms nu denna undersökning, och då beaktas naturligtvis alla de synpunkter som lagts på utredningen bl.a. vid remissbehandlingen. Vidare övervägs i departementet vilka slutsatser som skall dras av utredningen — det är delvis politiska slutsatser. Jag kan till Göte Jonsson säga att några slutsatser ännu inte dragits, varför jag inte vill lämna något svar på era frågor, och inte heller skall lämna några svar.

Britta Bjelle och Göte Jonsson anser tydligen att vi för tid och evighet skall dela resurserna mellan polisdistrikten efter exakt den mall som uppstod ur den kommunala polisorganisationen 1965. Sedan tar ni upp frågan om antalet aspiranter till polishögskolan. Det är i och för sig en intressant fråga, för det är ju avgörande för hur många poliser vi får ute på fältet. Den frågan bedömer vi i varje budgetproposition. Jag tänker återkomma till den bedömningen i nästa budgetproposition. När det gäller den plan som nu föreligger från regeringen sida och de förslag som framförts från bl.a. moderaterna och folkpartiet är det fråga om en skillnad under en treårsperiod på 550 antagningar och därmed 550 poliser. Det är klart att det — Prot. 1986/87:103 är 550 poliser, men i förhållande till det totala antalet poliser i Sverige i dag, 7 april 1987 över 17 000, är det ändå en ganska marginell fråga, där vi har olika uppfattningar. Men jag upprepar: Vi får återkomma till frågan och diskutera den på ett lugnt och sakligt sätt i anslutning till nästa budgetproposition.
Herr talman! Justitieministern säger att jag ifrågasätter om man inte borde fördela resurserna i tid och evighet enligt en för 20 år sedan uppsatt mall. Det anser jag naturligtvis inte. Men ett av sätten att göra nya omfördelningar är att ta in fler aspiranter. Om man skall göra en omfördelning av tjänster, vore det rimligt att man gjorde det samtidigt som man bedömde huruvida det behövs fler aspiranter i stället för att göra det efteråt, för aspiranter är ju en personalresurs. Justitieministern säger att det är en marginell fråga, om vi vill öka antalet aspiranter med 300-400. Det tycker jag inte alls är marginellt. Det är egentligen fråga om väldigt stora resurser. Om det vore marginellt, förstår jag inte varför man inte gjort det långt tidigare. För oss i Norrbotten, som är en av utgångspunkterna för min fråga i dag, är 54 tjänster inte någonting marginellt. Det har oerhört stor betydelse för varje polisdistrikt om man förlorar en eller två tjänster.

Jag hittade då att Birgitta Hambraeus i januari hade framställt en interpellation kring detta. Det fanns också en fråga från Göteborg som var ganska generell. Jag vet inte om detta är det flertal tillfällen som justitieministern menar eller om jag har gått miste om något — det är möjligt att jag har gjort det. Under alla omständigheter fick Birgitta Hambraeus sitt svar i januari, och min uppfattning var att justitieministern nu i april skulle veta hur han ville göra med den här utredningen.

Herr talman! Det är inte antalet svar som är det intressanta utan innehållet | isvaren. Hade vi fått litet mer innehåll i svaren tidigare hade vi inte behövt upprepa frågorna. Med det svar som vi har fått i dag är det också risk för att vi tvingas upprepa dem igen. För riksdagen är detta en vital fråga: Vem skall fatta beslut beträffande en så omfattande förändring av polisresurserna ute i landet? Från förstatligandet år 1965 och fram till nu har man inte levt i någon statisk rekryteringsbild ute i distrikten. Vi har i polisberedningen diskuterat de här frågorna, och där kom vi fram till att inom ramen för de resurser som vi har finns det ingen anledning att göra ändringar i resursfördelningen mellan distrikten. Det är utifrån den beredningen som riksdagen sedan har fattat 57 beslut. Är det då underligt att begära att riksdagen skall få fatta beslut också utifrån den här utredningen, som dessutom inte är parlamentariskt förankrad utan snarare kommit som ett hugskott från justitiedepartementet? Här finns viktiga principiella frågeställningar beträffande den totala resursbilden inom polisen. Justitieministern säger att 500 tjänster är en bagatell. Men varför skall man då flytta på 385 tjänster om 500 tjänster är en bagatell? Då är ju 385 tjänster ännu mer bagatellartat! Det resonemanget stämmer inte. Den intressanta frågan är ändå: Om man tar polismän från vissa distrikt, måste man inom departementet ha den uppfattningen att situationen där är tillfredsställande och acceptabel, att brottsutvecklingen är acceptabel, att uppklarningsprocenten är acceptabel och att man därför kan ta tjänster från de distrikten. På så sätt slår man fast en rikslikare när det gäller politisk acceptans för vilken brottsnivå som vi skall ligga på i landet. Det är den viktiga principfrågan, och rikspolisstyrelsen har sagt att det inte går att göra på detta sätt, eftersom vi då kommer att få en oacceptabel utveckling. Därför ställer jag återigen frågan: Anser justitieministern och justitiedepartementet att situationen är tillfredsställande i de distrikt som man skall ta tjänster ifrån?
Herr talman! Göte Jonsson får gärna fråga mig flera gånger, men han får naturligtvis inget svar beträffande vad jag tänker göra förrän jag har bestämt mig. Huruvida regeringen skall gå till riksdagen med detta eller inte har att göra med vilket förslag regeringen kommer fram till. Jag tycker det är onödigt att Göte Jonsson säger att jag har påstått att 500 poliser är en bagatell. Tvärtom: Jag sade att 500 poliser är 500 poliser. Men detta är i förhållande till det totala antalet poliser i landet ett marginellt antal. Jag är förvånad över att Göte Jonsson och andra som vill ha 550 poliser till inte vill veta hur de tjänsterna skall fördelas utan vill fortsätta att fördela dem enligt 1965 års mall. Det är väl ändå rimligt att ta reda på hur arbetet fördelar sig mellan de olika polisdistrikten i dag och vilka polisdistrikt som har det största behovet av t.ex. de ytterligare 550 poliser som ni själva vill ha.
Herr talman! Det är självklart att de nya tjänster som vi anser skall tillföras polisen skall fördelas med hänsyn till behovssituationen ute i landet. Jag hävdar att 1965 års statistiska mall inte finns. Även fram till nu har man ju prövat utökningen med hänsyn till behovet i de skilda distrikten. Justitiedepartementet tar ju nu poliser från vissa distrikt och flyttar dem till andra distrikt i stället för att, som vi förordar, öka antalet poliser. Bl. a. vii moderata samlingspartiet menar att brottsutvecklingen totalt sett i landet är oacceptabel. Precis som rikspolisstyrelsen har sagt klarar vi inte problemet genom att omfördela tjänster mellan polisdistrikt. Vi måste öka utbildningskvoten och se till att i princip hela landets polisresurser förstärks. Detta är ju den stora skillnaden mellan vårt och departementets synsätt. Jag menar alltså att departementet gör ett indirekt erkännande när det flyttar polismän från vissa distrikt och säger att dessa distrikt inte heller i framtiden skall få någon utökning. Detta måste ju innebära, herr justitieminister, att ni i justitiedepartementet menar att det i de ifrågavarande distrikten finns en acceptabel brottsnivå och uppklarningsprocent. Då har man, enligt min mening, lagt fast en politisk acceptans för en nivå som enligt min och mitt partis uppfattning är för hög. Vi måste öka antalet polistjänster totalt och inte spela schack med de tjänster som vi har och inom ramen för otillräckliga resurser.
Herr talman! Polisen ute i landet har ju byggt upp sin verksamhet på basis av ett visst antal polistjänster. Trots dagens fördelning — och jag är inte kapabel att avgöra om den är ålderdomlig eller inte — kan inget distrikt sägas vara exemplariskt i den meningen att det kan konstateras en positiv trend när det gäller brottsligheten. Personal finns inte närvarande i sådan utsträckning att brott verkligen förhindras. När det begärs nya tjänster sker ju också prövningen med utgångspunkt i de lokala enheternas beskrivning av situationen, varvid det görs en jämförelse med statistiken. Samma förfaringssätt används ju på många andra områden, eftersom det är de som bor i distriktet i fråga som kan beskriva hur just deras situation ser ut. Det förefaller mycket konstigt att tro att man kan fördela tjänster rättvist med stöd av bara statistik. Naturligtvis måste man lyssna på de människor ute i landet som kan beskriva situationen. Att det behövs fler poliser ute i landet tycker jag att brottsutvecklingen visar. Jag kan inte förstå talet om att man nu skall omfördela tjänster. Varför skall man göra detta — om det nu är regeringens avsikt — för att påföljande år pröva, om det behövs aspiranter. Det vore väl lämpligt att börja med att anta aspiranter i större utsträckning och sedan se om man behöver omfördela tjänster.
Herr talman! Göte Jonsson frågade mig om brottsligheten ligger på en acceptabel nivå i vissa polisdistrikt. Jag vägrar tala i sådana termer. För mig är ingen brottsnivå acceptabel. Under den här 25-årsperioden har inte resurserna fördelats efter det faktiska behovet. I stort sett har fördelningen skett i överensstämmelse med 1965 års fördelning. I stort sett har det skett på ett mekaniskt sätt i förhållande till den mallen. För första gången har man gjort en analys av hur arbetsbördan fördelas mellan de olika polisdistrikten med hänsyn till invånarantalet. Jag är besviken över att varken Britta Bjelle eller Göte Jonsson vill erkänna behovet av denna analys. Naturligtvis kan man diskutera om analysen på alla punkter är korrekt eller riktig. En sådan diskussion välkomnar jag, men ett erkännande av att analysen behövdes hade också varit välkommen.

Herr talman! Göran Ericsson har — under påstående att svåra och känsliga förpassningsuppdrag i dag utförs med reguljärt flyg av ej utbildad eller ej tillräckligt utbildad personal — frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att maximal säkerhet skall upprätthållas vid sådana förpassningar. Vidare har Göran Ericsson frågat mig om jag är beredd att medverka till att reglerna ändras så att det blir polispersonal som verkställer förpassningar. Jag har uppfattat Göran Ericssons interpellation på det sättet att hans frågor gäller förpassningsresor till utlandet med personer som inte får stanna kvar i Sverige. Inom kriminalvården har det i enlighet med ett beslut av riksdagen år 1964 byggts upp en organisation för transporter av frihetsberövade personer. Med hänsyn till önskemålet att avlasta polisen utför organisationen uppgifter även för polisens räkning som t.ex. förpassningsresor, något som också förutsattes i riksdagens beslut 1964. Den nuvarande verksamheten bedrivs alltsedan år 1966 som en försöksverksamhet. Verksamheten har år 1984 granskats av riksdagens revisorer . Enligt revisorerna förefaller det rimligt att den långa försöksperioden för kriminalvårdsverkets transportorganisation nu får ligga till grund för en permanent lösning som omfattar även de utländska förpassningsresorna. Dessa bör, ansåg revisorerna, ombesörjas av kriminalvården. Om det behövs bevakning vid transporten skall enligt revisorernas rapport kriminalvården i normalfallet svara för denna. Polis skall finnas med vid förpassningsresan om en polismyndighet anser att det finns särskilda polisiära skäl till det. Beslut om detta bör enligt revisorerna fattas efter samråd med kriminalvårdsstyrelsen, då även de särskilda skälen för åtgärden anges. Revisorerna underströk i sin rapport att det är angeläget att de transportförare inom kriminalvården som skall anförtros uppgifter av detta slag uppfyller de rimliga krav som kan ställas på personalen för sådana utlandsuppdrag. Med anledning av revisorernas rapport konstaterade justitieutskottet att frågor om transportverksamheten och därmed också förpassningsresorna till utlandet snart skulle aktualiseras för regeringen. Utskottet utgick också ifrån att resultatet av övervägandena i lämpligt sammanhang bekantgjordes för riksdagen. Riksdagen godtog utskottets uttalande. Kriminalvårdsstyrelsen har i anslagsframställningen för budgetåret 1987/ 88 anmält att man beslutat genomföra vissa organisatoriska förändringar av transportverksamheten. Dessa går bl.a. ut på en ökad koncentration och planering av utlandstransporterna. Förslaget innebär att en av kriminalvårdens fyra transportcentraler i fortsättningen ansvarar för planeringen av utlandstransporterna. Kriminalvårdsstyrelsen föreslår att en speciell grupp utvalda vårdare genomgår utbildning anpassad för utlandstransporter. Omorganisationen av kriminalvårdens transportverksamhet har som målsättning att kunna ge en bättre, snabbare och effektivare service. Under förutsättning att kriminalvården får yrkade medel avseende ADB-stöd till transportcentralerna torde enligt kriminalvårdsstyrelsen omorganisationen av transportorganisationen vara klar budgetåret 1988/89. Regeringen har i årets budgetproposition anmält omorganisationen av transportverksamheten och begärt medel för en ny transportdator. Riksdagen har den 2 april godtagit regeringens förslag. Den planerade ändringen av transportorganisationen uppfyller som jag ser det de krav i fråga om säkerhet och effektivitet som kan ställas på en organisation av det här slaget samtidigt som man undgår att för polisens del ta i anspråk resurser som kan användas för viktigare polisiära uppgifter.

Herr talman! Jag vill inledningsvis tacka statsrådet för svaret på mina frågor. Bakgrunden till min interpellation är den debatt som pågår och har pågått mellan å ena sidan kriminalvården och å andra sidan polisen. Det är alltså inte som ett slags representant för någondera parten jag i dag står här i talarstolen, utan frågan i sak har väckt en del spörsmål, som jag menar är så pass viktiga att de bör debatteras i kammaren. Statsrådet har här lämnat ett svar som redovisar var frågan befinner sig sakligt men i mindre utsträckning lämnat ett konkret svar på mina frågor eller ens fört ett självständigt resonemang omkring den. Av svaret framgår trots allt att justitieministern finner att den planerade ändringen av transportorganisationen ”uppfyller som jag ser det de krav i fråga om säkerhet och effektivitet som kan ställas på en organisation av det här slaget”. Herr talman! Jag kan i detta inläsa att den nu existerande, tjugoåriga försöksverksamheten inte uppfyllt acceptabla krav på säkerhet och effektivitet, eftersom personalen nu måste utbildas; detta är egentligen ett uppseendeväckande medgivande av justitieministern. Dock vill jag i sammanhanget påpeka att denna verksamhet även har andra intressenter. Man kan ju fråga sig vad Svensk pilotförening skulle säga om justitieministerns uttalande i dag. Och vad säger flygbolagen och deras tiotusentals passagerare? Herr talman! Förpassningsverksamhet är en svår och vansklig uppgift. Den kräver ett stort mått av etik och förmåga att bemästra svåra situationer. Förpassningen av en människa från vårt land till ett annat är ju ett resultat av ett domstolsutslag, men i flertalet fall också av ett beslut av statens invandrarverk och i vissa fall av beslut av polismyndighet. I samtliga dessa fall är polismyndigheten verkställande organ och ansvarig inför regeringen och regeringens organ. Detta är ansvarsdelen. Man skall alltså förpassa såväl människor som är dömda för grova brott som förtvivlade familjer med barn. I alla dessa fall behövs erfarenhet, utbildning och gott handlag, inte minst som dessa svåra förpassningar sker med reguljärt flyg. Det naturliga är att man för en sådan verksamhet använder rutinerad och erfaren polispersonal, som dessutom erhåller en utbildning som gör den skickad att klara dessa påfrestningar. Nu sköts denna verksamhet, och kommer förmodligen att skötas, av fångvårdspersonal. Alltså skall en svår och känslig verksamhet skötas av för ändamålet ej utbildad, och i en del fall kanske mindre lämpad, personal från en annan statlig myndighet. Var och en inser det synnerligen egenartade i den situation som justitieministern har redovisat. Han säger nu att den kommande organisationen kommer att fylla kraven på säkerhet och effektivitet. Jag frågar mig då: Har inte justitieministern något annat att säga än att han tror att den kommande organisationen skall vara acceptabel sedan personal fått någon form av utbildning? Herr justitieminister! Nu finns personal, vilken staten utbildat för just sådana ändamål som fångvårdarna nu skall utbildas för. Det är poliser som har dessa kunskaper, och de har dessutom prövats såsom personligen lämpliga. Inte minst har de lång erfarenhet av att hantera människor. Om nu justitieministern hyser ett så grundmurat förtroende för kriminalvårdens personal, tillåt mig då ställa en kompletterande fråga: Är det inte påkallat att denna personal åtar sig också övrig inom polisväsendet förekommande transportverksamhet, dvs. transporter till och från samt mellan psykiatriska kliniker, transport av barn som står under handräckning, m.m.? Slutligen vill jag i detta sammanhang citera rikspolischefen, som har uttalat följande: ”Polisen skall arbeta med de ärenden och uppgifter som har ålagts den.” Häri ingår också att sköta den svåra förpassningsverksamheten. Herr talman! Mot bakgrund av vad jag här har anfört vill jag återigen ställa en fråga till justitieministern vad gäller utlänningsärenden och polisärenden. Utlänningsärenden är polisärenden, och ansvarig för verksamheten gentemot regeringen är polischefen. Enligt den nuvarande ordningen skall polischefen utnyttja personal från andra myndigheter för en av de svåraste och mest känsliga verksamheterna. Är statsrådet mot den bakgrunden beredd att medverka till att förpassningsinstruktionen ändras så att det är polischefens personal som verkställer förpassningar — dvs. utför det arbete som åligger myndigheten?

Herr talman! Till att börja med vill jag säga att det tyvärr har förekommit fall under den här försöksperioden där bevakningspersonalen inte fullgjort sitt bevakningsuppdrag på det sätt som man hade förväntat sig. Det gäller några enstaka fall. Mot bl.a. den bakgrunden har kriminalvårdsstyrelsen ändå beslutat om den här nya organisationen för utlandstransporter och hur dessa skall genomföras. Vid varje utlandstransport skall det finnas en särskilt utbildad transportledare. Höga krav ställs på dem som tas ut till utbildning för det här ändamålet. Förutom god fysisk kondition krävs det god psykisk stabilitet. Utbildningen kommer att omfatta olika teoriavsnitt. Det gäller t.ex. flygsäkerhetsfrågor, avtal med andra länder, kulturfrågor, facktermer på engelska, praktiska moment vad gäller arbetsledning, övning och när det gäller kritiska situationer som kan inträffa under utlandstransporter. Bl. a. mot bakgrund av vad som sades i den debatt som vi nyss hade med anledning av de två föregående interpellationerna är det, herr talman, viktigt att polisen i ökad omfattning kan ägna sig åt sin huvuduppgift, att upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Men sedan finns naturligtvis fall där det av olika skäl är lämpligt, eller t.o.m. nödvändigt, att polisen utför förpassning. Så kan det förhålla sig t.ex. när det i medborgarlandet behövs kontakter med polisen där. Jag stryker under — och det är oerhört viktigt att ha det som utgångspunkt för den här debatten — att polisen i varje enskilt fall själv bestämmer ifall polisen skall utföra förpassningen eller inte. Men att polisen i normalfallen skulle behöva utföra förpassningarna kan jaginte finna vare sig lämpligt eller rimligt. Riksdagen har beslutat att det är kriminalvården som skall sköta det här. Kriminalvården har också skött detta sedan 1966. De två ansvariga myndigheterna — rikspolisstyrelsen och kriminalvårdsstyrelsen — har samma uppfattning, och det gäller även riksdagens revisorer. Riksdagen har så sent som för några dagar sedan haft att ta emot en anmälan om att denna ordning skall fortsätta att gälla. Herr talman! Mot denna bakgrund kan jag inte finna att det är vare sig rimligt eller lämpligt att polisen i normalfallen sköter utlandsförpassningarna.
Herr talman! Jag tackar för de uppgifter som statsrådet lämnade i sitt inlägg. Jag vill framhålla att den något korta utbildningen förefaller mig en aning egenartad. Möjligen skall man alltså lära sig ett par engelska glosor, så att man kan ta sig fram på flyget. Kanske skall man också klara av de allra viktigaste delarna av utlänningslagen. Förpassningar av människor — vare sig dessa förpassas på grund av att de är förvisade från landet eller på grund av att de är utvisade — bygger många gånger på det faktum att man har grundmurade juridiska kunskaper inte bara beträffande svensk lagstiftning utan också beträffande lagstiftningen i det land till vilket vederbörande förpassas. Jag läste följande i en tidskrift som polisen ger ut: Denna kriminalvårdspersonal utger sig falskeligen för att vara svenska poliser vid sina kontakter med utländsk polis. Jag måste ärligen säga att detta icke är något gott renommé för svensk kriminalvårdspersonal. Varför används då inte poliser vid förpassningar? Statsrådet säger i sitt interpellationssvar att polisen ska ägna sig åt annat, och det finns naturligtvis viktigare saker i landet. Att kvalificerad polispersonal inte används för känsliga uppdrag beror självfallet på att regeringen har fört en politik som har inneburit att polisens resurser har dragits ned till den grad att polisen icke förmår utföra sådana uppdrag. Uppgifter att flyga med människor runt jordklotet läggs i stället på fångvården. Detta är mycket allvarligt.

Det är ett minimikrav. Om polisen finge resurser tror jag att den skulle kunna utföra alla de förpassningar som är nödvändiga och därmed tillgodose de krav som jag har framställt i interpellationen.
Herr talman! Regeringen har inte dragit ner på polisens resurser. Det finns på det hela taget fler poliser än någonsin i Sverige. Jag förstår inte riktigt vad denna debatt gäller. De exempel som Göran Ericsson gav gäller förpassningssituationer med ett visst krav på särskild insikt om lagstiftning och förhållanden i mottagarlandet, där det säkert blir fråga om kontakter med polismyndigheten. Jag tycker också det är rimligt att polisen då utför förpassningen, och därvid bestämmer polismyndigheterna att så skall ske. Vad är problemet?
Herr talman! Det är säkert riktigt som statsrådet säger att polismyndigheten kan bestämma i den händelse folk skall förpassas och det hela är särskilt känsligt. Det är emellertid inte så lätt att bestämma att polisen skall åka med om det inte finns några poliser att skicka — det är där skon klämmer. Stockholms polisdistrikts utlänningsrotel är i dag så pass hårt ansträngd att det inte finns särskilt många andra att skicka än möjligen expeditionsvakter. Här måste regeringen börja se över resurssituationen ute i polisdistrikten, särskilt i de stora distrikten Stockholm, Göteborg och Malmö, dvs. de polisdistrikt som förpassar människor. Det går alltså inte att förpassa med polis om det icke finns poliser att förpassa med.
Herr talman! Jag bestrider bestämt att polisen skulle sakna resurser för att utföra de mycket fåtaliga exklusiva och svåra uppdrag som det här är fråga om.

Fru talman! Föregående vecka fick jag i min hand ett flygblad från Metalls Järnbruksklubb på SSAB Domnarvet. Det hade följande innehåll: ”NU GÄLLER DET JOBBET - Industripolitisk kapitulation. Ska en S-regering driva konservativ högerpolitik? Var finns demokratin? Vad betyder programmet: Ett rättvisare samhälle? SAP:s industripolitik = Handelshögskolans kursprogram. Ska vi tillåta regeringen göra denna kursändring — att privatisera basnäringen? Vems regering är det? Representerar man arbetarrörelsen? NU FÅR DET VARA SLUT! Lojalitetsgränsen är passerad. Ideologin skall förbättras i SAP! Vi är chanslösa om vi inte säger ifrån.” Så långt citatet ur Järnbruksklubbens flygblad. Det visar stämningen och känslan inför de beslut om SSAB som skall fattas här i riksdagen i dag. Det är helt klart att regeringen med SSAB-propositionen tar ett jättekliv bort från arbetarrörelsens idéer om hur statlig industripolitik skall drivas, hur företag skall styras, vilka regionalpolitiska hänsyn som skall tas och vilken roll basnäringarna skall spela i samhället. till att SSAB skall drivas uteslutande från strikt affärsmässiga principer, med börsintroduktion som följd. Vpk har i motioner och reservationer krävt att dessa förslag skall avvisas. Vi avvisar alltså förslaget om att 600 milj.kr. skall anvisas för inlösen av Gränges AB:s aktier. Vi tycker att det skall ske omförhandlingar. Vi godtar inte den värdering av Grängesaktierna som gjorts utan anser att aktierna skall lösas in med ett symboliskt belopp. Vpk föreslår att även övriga förslag i propositionen skall avslås. Det gäller bl.a. avtalet med de nya ägarna. Vi anser inte att någon ny ägargrupp skall ingå i SSAB. SSAB skall naturligtvis inte heller introduceras på börsen. I näringsutskottets betänkande är det endast vpk som yrkar avslag på regeringens proposition. I reservation 2 yrkar vi avslag på det för SSAB avgörande förslaget i propositionen, vilket behandlar avtalet och börsintroduktionen. SSAB-propositionen och även regeringens näringspolitiska proposition, som ligger på riksdagens bord och som handlar om 90-talets näringspolitik, förändrar villkoren för den framtida ståloch gruvindustrin. Men det måste slås fast att denna bransch har speciella förutsättningar. Den är en viktig strategisk del i svensk mineraloch industripolitik. Utvecklingen av våra basnäringar kräver långsiktighet och nationellt ansvarstagande. Samhällsekonomiska bedömningar, regionalpolitiska hänsyn och bedömningar av sårbarhet skall ligga till grund. Det måste till ett offensivt investeringsoch utvecklingsprogram som finansieras med statliga medel. Att genomföra nedläggningar är ansvarslöst från industripolitisk utgångspunkt och skandalöst i ett regionalpolitiskt perspektiv. Regeringens förslag går alltså i rakt motsatt riktning. Regeringen har upprättat ett avtal med nya ägare, ett aktieägaravtal mellan staten och ett konsortium, enligt vilket SSAB-koncernen skall driva sin verksamhet uteslutande utifrån strikt affärsmässiga principer. Denna formulering innebär en väsentlig förändring i förhållande till hittills gällande målsättning för SSAB. En affärsmässig inriktning har redan hittills präglat SSAB:s verksamhet, men i aktieägaravtalet görs tilläggen ”uteslutande” resp. ”strikt”. Därigenom klargörs, som vi ser det, att SSAB:s stora regionalpolitiska betydelse på företagets resp. orter inte på något sätt får ha inverkan på de beslut som fattas. Med inriktningen på börsintroduktion av SSAB kommer SSAB:s avkastning helt naturligt att jämföras med andra börsföretags. Med tanke på stålbranschens speciella förutsättningar är en sådan jämförelse orimlig. Regeringen har alltså upprättat ett avtal, som riksdagen nu skall anta eller förkasta. Men redan innan riksdagen har tagit ställning till detta avtal har regeringen som förvaltare av det statliga ägaransvaret tillsatt en ny styrelse i SSAB, utifrån de villkor som finns i detta av riksdagen inte godkända avtal. Denna styrelse har i sin tur utifrån avtalets målsättningar framlagt en handlingsplan, enligt vilken i första omgången 2 200 jobb skall bort i SSAB, utöver det 5-procentiga rationaliseringskrav som tidigare uppställts för SSAB:s verksamhet. Det måste slås fast att det är regeringen och ingen annan som bär ansvaret för avtalet. Styrelsens förslag om kraftiga nedskärningar av antalet arbetstill fällen är alltså ett resultat av regeringens handlande. Allt tal från regeringen — Prot. 1986/87:104 om regionalpolitik och strukturomvandling i socialt acceptabla former 8 april 1987 kommer i fortsättningen att skorra falskt. Det är med beklagande som jag konstaterar, när jag riktar mina blickar mot regeringsbänken, att industriministern inte är här i dag och försvarar sitt aktstycke, trots att han så livligt har deltagit i diskussionerna om detta. Jag tycker att det hade varit på sin plats att industriministern hade varit med i debatten i kammaren i dag. Vpk skrev sin motion innan SSAB:s styrelse lade fram sin handlingsplan. I motionen framhöll vi bl.a. att vi förutser att SSAB för att över huvud taget anpassa sig till börskraven väsentligt kommer att krympa inom alla produktionsområden och på alla produktionsorter. Till priset av att få ett för börsen godkänt resultat kommer man att genomföra en reduktion av SSAB, som uppskattningsvis skulle kosta 5 000—-8 000 arbetstillfällen i Norrbotten, Bergslagen och Södermanland. Det innebär, anförde vi vidare, att i Luleå blir bara metallurgin kvar, i Domnarvet en tunnplåtsverkstad och i Oxelösund i bästa fall en grovplåtsverkstad samt att gruvorna i Grängesberg och Dannemora läggs ned. Det är, som vi ser det, en näringspolitisk och regionalpolitisk katastrof. Nu är det enligt den första handlingsplanen bara 2 200 jobb som skall försvinna. Hade vi inom vpk fel? Nej, tvärtom! Det här är bara början. Den s.k. kärnaffären, som nu har presenterats, är just den handlingsplan som vi kunde skönja redan innan den framlades. Vad gäller de sidoaxlar som skall finnas kvar som stöd till kärnverksamheten kan man bara ställa sig frågan: Hur länge? Det som nu definieras som sidoverksamheter läggs ned. Men varför ger sig regeringen nu in på att ändra spelreglerna för gruvoch stålindustrin, varigenom man ställer till stora problem för olika regioner och gör människor arbetslösa? Ja, det är utan tvivel så att Sveriges alltmer ökande beroende av den internationella kapitalistiska marknaden, där de transnationella koncernerna bestämmer spelreglerna, utgör en akut fara för stålindustrins framtidsutveckling. De imperialistiska staterna, med USA, Japan och Västtyskland i spetsen, tvingar nu regeringarna världen över att underkasta sig de transnationella koncernernas villkor. EG-anpassningen är inget nytt för regeringen — den är i full gång. Det är tydligen det pris som vi får betala för ”tredje vägens politik”. Den nationella demokratiska självständigheten urgröps. Svenska arbetare får allt mindre att säga till om. Därför är det av särskild vikt att vårt land tar sig ur det extrema exportberoendet och i stället bygger upp ett nationellt alternativ. Vi skall naturligtvis exportera, men inte exportera oss till döds. Ingen stålort skall inbilla sig att den kommer att gå fri från de villkor som inriktningen på uteslutande strikt affärsmässiga principer innebär. Vid järnverket i Luleå skall enligt styrelsens planer finverket försvinna, i Borlänge stålverket och morganverket. I Oxelösund hotas inget omedelbart, men de gruvor som försörjer Oxelösund skall läggas ned. Det som i dag kallas stödjepunkter och sidoverksamheter får enligt handlingsplanens utgångspunkter finnas kvar bara så länge som de kan bidra till att uppfylla lönsamhetskraven. Naturligtvis finns det ingen förståelse i vare sig Borlänge eller Luleå för nedläggningar av fungerande verksamhet, nedläggningar som 9 bara kan innebära kapitalförstörelse och arbetslöshet. På samtliga orter gäller det att utveckla i stället för att avveckla, och nedläggningsplanerna måste stoppas. För SSAB bör den principen slås fast, att inga nedläggningar får ske förrän nya jobb har skapats. Det borde vara ett grundelement i en näringspolitik för 90-talet. Direkt utmanande är nedläggningsplanerna för gruvorna i Grängesberg och Dannemora. Med samhällsekonomiskt relativt blygsamma investeringar kan gruvorna göras slagkraftiga och lönsamma. Genom sådana investeringar kan skapas ett andrum, så att man hinner fatta rejäla beslut som innebär att gruvdriften kan fortsätta under minst en tioårsperiod. Inom basnäringarna och i synnerhet gruvnäringen gäller att omställningar och strukturförändringar måste planeras i mycket god tid. Men det som vi nu ser utspela sig inom gruvoch stålindustrin är något nytt. Det är en näringsoch regionalpolitik som blottställer människor i deras vardagliga tillvaro. Thage Peterson skyller den fortsatta privatiseringen av SSAB på fackförbunden. Några ordentliga besked ges inte från vare sig fackförbunden eller Thage Peterson. Inga uttalanden görs under de pågående MBL-förhandlingarna, och människor hålls i ovisshet om vad som skall hända. Det är som en kattoch råttalek med människorna och regionerna, som blir rena terrorn. Regeringen gömmer sig bakom en ökänd industrinedläggare. Som en följd av detta har de påbörjade MBL-förhandlingarna inom SSAB blivit en ren fars. I morgon skall SSAB:s styrelse sammanträda. Det är naturligt för alla som vill ha en annan inriktning av verksamheten att instämma i protesterna från gruvarbetarna i Grängesberg och Dannemora mot planerna på nedläggning av gruvorna. Den socialdemokratiska politiken — tredje vägens politik — leder såvitt jag kan se basnäringarna in i förintelsen. Det har också gruvoch stålarbetarna och andra människor i de utsatta regionerna upptäckt. När regeringen lägger fram ett så utmanande förslag som det som nu finns i SSAB-propositionen blir det också motsättningar inom socialdemokratin och arbetarrörelsen. I Norrbotten har socialdemokraterna lojalt anslutit sig till regeringspropositionens inriktning på strikt affärsmässighet. Varför? Det kan man egentligen inte förstå om man tillhör arbetarrörelsen. Antingen har man blivit grundlurad eller också ser man mycket kortsiktiga fördelar i detta. Socialdemokraterna i Mellansverige har under trycket av folket och fackföreningsrörelsen tvingats att i ord ställa upp för gruvoch stålarbetarna. Samtidigt skall man skydda regeringen och med alla medel se till att inga ordentliga opinionsyttringar kommer till stånd. Ett klart nej till SSAB-avtalet är det enda raka och möjliga för arbetarrörelsen framöver. Det borde vara vägledande för dem i arbetarrörelsen i Mellansverige som nu fått klart för sig vad det handlar om. Varje annat handlande ställer det hela i en mycket dålig dager. Förbunden spelar en underlig roll, åtminstone på arenan. Gruvindustriarbetareförbundets ordförande bedyrar att han aldrig deltagit i detta. Jag gjorde bara som Metall ville, säger Thage Peterson. Thage Peterson lär också ha sagt att han personligen ville ha de statliga företagen intakta, men han böjde sig för de fackliga argumenten. Nu har det gått så långt i upplösningen att Leif Blomberg, ordförande för Metall, måste åka till Borlänge och förklara sig, och det redan i kväll. Vi borde redan nu kunna få ett svar av industriministern om hur det verkligen förhåller sig. Men han saknas på regeringsbänken i dag. Det kan väl kanske också vara ett tecken på vilken betydelse han tillmäter dessa regioner. Det mest beklämmande i hela SSAB-affären har varit när regeringen och även andra socialdemokratiska företrädare försökt att framför sig skjuta Björn Wahlström, den nye ordföranden i styrelsen, som om han vore den stora boven. Hela SSAB-affären avslöjar problemet med den tredje vägens politik. Det är nu dags att återupprätta arbetarrörelsens väg, där arbetare kan ställa upp och kämpa för arbete och regional balans och för att de skall gå före kapitalets trångsynta intressen. SSAB-affären har knappast manglats igenom näringsutskottet, att döma av det material vi har fått. Utskottet godkänner nu på alla punkter regeringens förslag. Det gör dock inte vänsterpartiet kommunisterna, som i fem reservationer redovisar avvikande meningar och säger nej till förslaget. Grängesberg får sina pengar. Det blir ett nytt avtal, och nya ägare godkänns. Börsintroduktionen godkänns. Utskottet säger, något snusförnuftigt, att börsintroduktionen skall ske på några års sikt — precis som om utskottet kunde påverka det när man redan har godkänt avtalet. I avtalet står ju att verksamheten skall bedrivas uteslutande efter strikt affärsmässiga principer, att företaget skall introduceras på Stockholmsbörsen och att de privata ägarna har vetorätt vid avgörande frågor för verksamheten. I och med detta politiska beslut frånhänder sig politikerna de möjligheter man kunde ha haft att påverka SSAB:s styrelse. Som sagt, alla utom vpk godkänner avtalet. Moderaterna och folkpartiet vill minska den statliga andelen ägarinflytande till under 51 96. Det säger man i ett särskilt yttrande. Centern har i ett särskilt yttrande om riktlinjerna för SSAB:s verksamhet hamnat till vänster om SAP i politiken, genom att säga att man vill ha en samhällsekonomisk och regionalpolitisk utredning om gruvdriften utifrån ett långsiktigt perspektiv. Detta är ett synsätt som naturligtvis borde gälla hela basnäringen och hela SSAB. Men det är knappast förenligt med att man godkänner avtalet, vilket centern ser till att göra allra först. SSAB-avtalet borde naturligtvis stoppas. Det är en olycka. Alternativet till den nuvarande utvecklingen för SSAB är riktlinjer som utgår från samhällsekonomiska hänsyn och bedömningar. SSAB bör vara samhällsekonomiskt lönsamt och effektivt. En ny inriktning borde bygga på ny teknik och hög förädlingsgrad, en teknik som möjliggör sammanhållna produktionskedjor och därmed motverkar centralisering. Vpk har presenterat några huvudpunkter för den framtida stålindustrin och SSAB: —- SSAB bör byggas upp efter samhällsekonomiska beräkningar. —- Man bör ha produktion vid varje järnverk — metallurgi, valsning och manufakturering, allt som innebär förädling skall ske på alla orter. —- Produktionsinriktningen bör vara att, utöver att tillfredsställa traditionella stålbehov, i landet bygga upp en hemmamarknad inom bygg-, transportoch energiområdena. — Syftet bör vara att öka graden av självförsörjning av stålprodukter i landet, samtidigt som vi måste hindra att kapitalistiska stålföretag slår ut vår stålindustri. — Gruvbrytningen i Grängesberg och Dannemora skall fortsättas, och investeringar skall göras i nya brytningsnivåer i Grängesberg. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till samtliga vpk-reservationer. Till sist vill jag bara med en dikt av Birger Norman illustrera hur regeringen tydligen ser på arbetarna i gruvoch stålindustrin, människorna i utsatta områden. Du blev för dyr sa han som styr. Vi nödgas nämligen — det blir alltmera aktuellt på detta

Fru talman! De anställda i svensk stålindustri och gruvnäring har upplevt en lång period av krympning. Följderna av denna utveckling i form av minskande sysselsättning och krympande befolkningsunderlag i kommunerna har drabbat Bergslagen och Norrland mycket hårt. Denna beskrivning ställer nog alla upp på. Om de åtgärder som föreslås i SSAB:s strukturplan blir verklighet, leder det till ytterligare krympning och problem för de anställda. Vissa orter kan bli särskilt hårt drabbade om strukturplanen genomförs, exempelvis Grängesberg. Att det i så fall måste till särskilda åtgärder för att klara omställningsproblemen och skapa ny sysselsättning är också en självklarhet. Fru talman! Vi är, vill jag påstå, väl medvetna om de problem som uppstår i 12 samband med stora neddragningar i ett företag av SSAB:s typ. Jag har själv upplevt det. I samband med presentationen av propositionen och under tiden — Prot. 1986/87:104 som denna varit föremål för behandling i utskottet har uttalanden om = 8 april 1987 eventuella åtgärder gjorts av industriministern och även av andra statsråd. MBL-förhandlingarna om strukturplanen är ännu inte slutförda, så man vet ännu inte hur utfallet blir. Vidare är de statliga företagen tyvärr utsatta för genomgripande förändringar. Problem uppstår alltså. Det är regeringen och riksdagen som har ett ansvar för hanteringen av dessa, även om det är påfrestande. Jag vill sedan erinra om den genomgripande förändring som svensk varvsnäring har genomgått och om de insatser som regeringen har gjort i det sammanhanget. Samma ansträngningar kommer med all säkerhet att göras i samband med eventuella förändringar inom SSAB. Den politik som inleddes hösten 1982 i och med den socialdemokratiska regeringens tillträde har varit mycket bra för svensk industri. Det gäller även de statliga företagen. Förändringar inom industrin kan dock inte undvikas. Det finns en bred enighet om att även statliga företag skall driva sin verksamhet på affärsmässiga grunder. Givetvis skall hänsyn tas till anställda och till samhället. Den tredje vägens politik har alltså varit framgångsrik. Det här skulle dock, enligt Lars-Ove Hagberg, leda till en förintelse av basnäringarna. Jag vill då säga att jag själv arbetar inom de basnäringar som det här talas om. Jag vill påstå att efter 1982 har även basnäringarna i Sverige fått ett uppsving. Svensk stålindustri går bättre numera. Näringsutskottets betänkande nr 22 behandlar proposition nr 71 och tre motioner som har väckts med anledning av propositionen samt en motion om ett nationellt stålprogram. I propositionen begärs medel för förtida inlösen av Gränges AB:s andel på 25 96 av aktierna i SSAB Svenskt Stål AB. Den överenskomna köpeskillingen uppgår till 600 milj.kr. per den 31 december 1986. Härtill kommer vissa andra saker. Vidare föreslås godkännande av att staten överlåter 33,3 76 av aktierna till sex institutionella placerare — pensionsfonder, försäkringsbolag m.fl. — för sammanlagt 460 milj.kr. I ett avtal mellan staten och de nya ägarna — vilket har fogats till propositionen för riksdagens information — slås fast att SSAB skall driva sin verksamhet utifrån strikt affärsmässiga principer. Parterna är ense om att SSAB i framtiden skall börsnoteras. Slutligen föreslås i propositionen att statens ägarandel i SSAB i fortsättningen skall kunna minskas genom utgivning av konvertibla skuldebrev eller genom riktade nyemissioner. En minskning genom sådana åtgärder av statens andel till mindre än hälften av det totala röstvärdet förutsätts dock inte ske utan riksdagens godkännande. Vidare upplyser man om ett erbjudande om ett lån från LKAB. Det är vad propositionen handlar om. Tre motioner har, som sagt, väckts med anledning av propositionen. Ytterligare en motion från den allmänna motionstiden behandlas också i detta betänkande. I motion 128 yrkar vpk avslag på propositionen. Man hävdar att regeringens politik avser att anpassa näringslivet till en extrem exportinriktning. Men då vill jag påpeka att det inte är regeringen som har inriktat exempelvis svensk stålindustri på export till 70 90 — alltså dagens nivå. Det är 13 bara så, att svensk stålindustri är stor i förhållande till landets storlek. Den är exportinriktad, och har alltid varit det. Man motsätter sig en börsintroduktion av SSAB. Man anser att Gränges skall lösas ut med ett symboliskt belopp av 1 krona. Man anser också att internationella kapitalistiska stålföretag bör hindras från att slå ut svensk stålindustri. Jag vet inte hur det skulle gå till att stänga gränserna. Då stänger väl andra länder också sina gränser. Skulle vi göra en sådan operation här i Sverige och andra länder gjorde samma sak, skulle svensk stålindustri minskas till 30 26 av vad den är i dag. 70 70 av svenska stålprodukter exporteras. Utskottet tar inte ställning till det förslag till strukturåtgärder som man nu MBL-förhandlar om inom SSAB. I betänkandet behandlas de förslag i ägarfrågan som har lagts fram. Utskottet tillstyrker regeringens förslag om en förtida inlösen av Gränges aktier och försäljning av 33,3 96 av aktierna till en grupp av sex institutionella placerare. Inlösen grundas på ett avtal tecknat 1981. Gränges har som aktieägare en mycket förmånlig ställning i detta avtal. Gränges får sina aktier inlösta för 600 milj.kr. , i stället för 875 milj.kr., i och med att det sker vid en tidigare tidpunkt. Det har alltså skett en omförhandling med Gränges. Med de nya ägarna får man en breddning av ägandet. Förändringarna innebär också en möjlighet till ytterligare spridning av ägandet. I det sammanhanget kan exempelvis nämnas att löntagarfonderna kan bli aktuella. Det kan också bli möjligt att förvärva företag mot betalning med aktier i SSAB, och det är en klar fördel. Utskottet föreslår att staten skall behålla majoritetsinflytandet i företaget genom att i framtiden äga minst 51 90 av röstvärdet. Det innebär att staten även i framtiden kommer att vara majoritetsägare. När SSAB en gång i tiden bildades var den ena hälften i statlig ägo och den andra i privat ägo. I motion 129 från socialdemokraterna uttrycker man tveksamhet till en börsintroduktion av SSAB. Man frågar sig också vad uttrycket ”strikt affärsmässighet” innebär. Förslaget om en framtida börsintroduktion av SSAB har ett direkt samband med den föreslagna förändringen av ägandet i bolaget. Man vill ha ett värde på de placeringar som görs i olika företag. Det får man, om aktierna blir noterade på börsen. Det innebär att det kan bli möjligt att få in ytterligare kapital. Eventuellt kan man också, som förut nämnts, använda aktierna från bolagets sida som betalningsmedel. Jag vill emellertid understryka, mot bakgrund av företagets aktuella ställning, att frågan om en börsintroduktion inte är aktuell för dagen utan måste ses på flera års sikt. Även om det här resonemanget betraktas som snusförnuftigt av Lars-Ove Hagberg, är det på detta vis, vilket jag tycker bör förklaras. Statens och övriga ägares åtagande att verka för strikt affärsmässighet skall inte tolkas så, att SSAB får åsidosätta sina förpliktelser gentemot anställda och de orter där verksamheten bedrivs. Detta krav gäller även företag med andra ägare. Om verksamheten skall drivas på grunder som inte är företagsekonomiskt riktiga, kan särskilda beslut därom fattas. Det är möjligt, exempelvis genom ett s.k. offertförfarande, att göra på det viset. När resultat av MBL-förhandlingarna föreligger har man ett bättre underlag för den här typen av diskussioner. Frågan om gruvdrift i Bergslagen kommer inom kort att behandlas i samband med andra mineralpolitiska frågor. Även andra företagsinterna frågor har tagits upp i motioner och reservationer, men dessa skall enligt utskottets mening behandlas i vanlig ordning inom företagen, Utskottet har alltså inte gått in på strukturfrågorna, utan har enbart behandlat det som tas upp i propositionen. Motion 328 från vpk om ägarsamordning av hela stålindustrin och gruvnäringen samt nationalisering av Avesta AB behandlas också i detta betänkande. Utskottet behandlade frågan senast i november 1986 och avstyrkte då förslaget. Utskottet hänvisade till att omstruktureringen även av rostfritt-stål-industrin har genomförts med aktiv medverkan från staten. Det som nu är aktuellt i Avesta AB är enligt uppgift introduktion på börsen. Försäljning till utländska intressen, som vpk pekar på som ett argument i sin reservation, är inte aktuell i dag. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande 22 och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Bo Finnkvist höll ett allmänt förpliktat försvarstal för regeringens proposition. MBL-förhandlingarna har handlat om målsättningarna för verksamheten, och man har i den mellansvenska delen av SSAB ännu inte kommit in på strukturförändringarna, vilket man däremot har gjort i Norrbotten. Sedan till frågan om börsintroduktionen. Det riksdagen nu säger, om avtalet godkänns, innebär inga förpliktelser för SSAB:s styrelse, utan det är handlandet som räknas. Björn Wahlström och andra ordförande har fått ett uppdrag av huvudägarna och övriga ägare. Hur skall riksdagen sedan kunna ingripa? På detta sätt säljs ju allt. Börsintroduktion är inte aktuell för dagen, säger Bo Finnkvist, men varje åtgärd som vidtas nu underbygger ju en börsintroduktion i morgon. Den tredje vägens politik, Bo Finnkvist, bygger på att exporten skall öka så mycket som möjligt, att vinsterna skall öka så mycket som möjligt och att de svenska lönekraven skall hållas tillbaka så mycket som möjligt. Det är fritt fram för all tillgänglig export. Visst har regeringens politik bidragit till kapitalets enorma exportinriktning! Om man däremot ändrar politiken till förmån för arbetarrörelsen, försöker bygga upp ett nationellt alternativ och verkligen sätter fart på byggandet, energifrågorna, miljöfrågorna och den regionala balansen, kommer det att uppstå en efterfrågan även inom stålindustrin och gruvindustrin. Nu förvaltar SAP den strukturomvandling, som just kommer till uttryck i denna proposition, på strikt affärsmässiga grunder. På arbetsplatser och fackföreningsmöten ställs i dag frågan: Hade en borgerlig regering vågat lägga fram detta förslag? Frågan kan verkligen ställas, därför att svensk arbetarrörelse just nu lamslås av den tredje vägen, som går emot arbetarrörelsens principer. Den är förödande för basnäringarna. I förlängningen, Bo Finnkvist, förintas substansen i de svenska basnäringarna, vilket kommer att ha betydelse för framtiden. Bara bråkdelen kommer att finnas kvar av det som skulle ha funnits med en riktig politik byggd på arbetarrörelsens värderingar.